Herr talman! De nya kraven, herr Lundkvist, var bland andra att man ville ta över tillståndsgivningen, som handhas av länsstyrelserna. Det var ett av de skäl som regeringen byggde sitt beslut på. Jag vill också erinra om den mycket betydande uppräkning av organisationsstödet till idrotten som årets budgetproposition innebär. Anslaget ökade från drygt 89 miljoner till drygt 107 milj.kr. Den uppräkningen är i både kronor och procent räknat den största på mycket lång tid. Jag har noterat att herr Lundkvist och den socialdemokratiska oppositionen vid sin specialgranskning av jordbruksdepartementets budget inte har funnit anledning att vare sig pruta eller begära mera pengar. Jag konstaterar således att den prioritering vi gjorde har godkänts av socialdemokraterna. männa motionstiden, och det hade då varit möjligt för herr Lundkvist — Nr 101 och andra att motionera om direkta pengar. Men jag vill gärna säga att Torsdagen den trots att anslaget nu är ansenligt så finns det skäl att mycket noga överväga 31 mars 1977 i vilka former stödet till idrottsrörelsen bör ges för att bli till bästa nytta. Vi följer den här frågan, men vi bör rimligen från regeringens sida Om ekonomiskt
Herr talman! Jordbruksministern gav fortfarande inte det klara besked = tioner som jag tycker att det finns anledning att kräva i det här sammanhanget. Resonemanget om att man inte skulle kunna ordna tillståndsgivningen tillfredsställande håller inte, för vill man klara det här projektet så kan man göra det också i den delen. Min fråga är denna: Skall man hantera folkrörelser på det sättet att utfästelser, som på goda grunder gjorts av en regering, med stöd av dåliga motiveringar inte infrias av en annan, som sedan låter idrottsoch nykterhetsorganisationerna ta de ekonomiska konsekvenserna av sitt handlande? Det är alltså frågeställningen för mig. Nu säger jordbruksministern: Ja, men det har ju anvisats si och så mycket pengar i budgeten. Jag svarar: Hade vi vetat att det är jordbruksministerns tanke att av de medel som man anvisar i budgeten skulle tas pengar till att klara problemen i samband med Riksförbundsbingos konkurs, då hade vi motionerat på den punkten! Jag föreställde mig att jordbruksministern delade min uppfattning att man med hänsyn tagen till den hantering som dessa organisationer mött från den borgerliga regeringens sida var beredd att åtminstone ge kompensation för de omedelbara ekonomiska konsekvenserna. Kan inte jordbruksministern ge ett enkelt svar på den frågan — ja eller nej: Blir det en ekonomisk kompensation?
Herr talman! Det är omöjligt att svara ja eller nej på den frågan i dag. Vi måste avvakta för att få fram ett bättre underlag att bygga på än det vi har i dag.
Herr talman! Det gäller jordbruksministerns inställning till problemet så som jag skisserade det när jag redovisade vad som egentligen har hänt i sammanhanget. Är det rimligt att folkrörelser får sitta ekonomiskt emellan på grund av att en regering inte vill infria utfästelser som en annan regering på goda grunder gjort? Om inte jordbruksministern har ett bättre svar på den punkten, måste jag för min del beklaga dels att man inte ville klara den viktiga frågan om att sanera bingoverksamheten och dels att den borgerliga regeringen inte är beredd att nu ge ett bestämt besked att man tar ansvar för de 23 ekonomiska konsekvenserna för organisationernas del av vad man beslutat.

Herr talman! Vi står på nytt inför en diskussion om bostadspolitiken som är så svår att hålla samman då den rör så skilda områden och skilda frågor. Det är därför en omöjlighet att i ett anförande under de minuter varje talare nu har till sitt förfogande beröra alla reservationerna. Mina partivänner i utskottet och jag har därför kommit överens om att beröra olika områden. Jag vill bara i början som en allmän karakteristik av propositionen och av utskottets majoritetsförslag säga att de innebär ett uppföljande av tidigare ställningstaganden inom bostadspolitiken. Men man gör också en del nya turer. Man ändrar lånevillkoren för de privata byggföretagen. Man genomför som en halvmesyr vissa ändringar i bostadstilläggen. Men karakteristiskt för propositionen och majoritetsyttrandet är en oförmåga att gripa tag i de problem som är aktuella i dag inom bostadsförsörjningen. Jag vet inte om det är oförmåga eller ovilja, men det är i varje fall ett uttryck för det som annars brukar kallas handlingsförlamning. Vi har sedan ett par år vetat att det är en utveckling på gång inom bostadsförsörjningen som inte stämmer med målsättningen om att den skall tjäna ett socialt ärende. Inom en rad bostadsområden uppstår segregation. Människor med avvikelser från normalmönstret, sociala belastningar eller andra egenskaper som gör att de inte är så omtyckta i alla hyresfastigheter, blir grupperade i vissa bostadsområden. Denna fråga har varit känd, och utvecklingen har varit iakttagbar. Från de statliga bostadsutredningarna förelåg redan 1975 en rad förslag till åtgärder som gav kommunerna styrmedel för att komma till rätta med detta, och man kunde glädja sig åt en bred enighet på den punkten genom utredningarna. Frågorna var ute på remiss under 1976 och låg alltså färdigbearbetade i departementet när den nya regeringen tillträdde. Det har gått ett halvt år sedan dess, men fortfarande grubblar man i regeringen över den väl kända och nästan varje dag i dagstidningarna diskuterade frågan om det sociala livet i våra nya bostadsområden. Inte någonting har man gjort åt saken. Jag skall inte fördjupa mig i enskildheterna, det kommer andra talesmän för socialdemokraterna att göra. Men jag vill erinra om att vårt parti tog ett initiativ och förde i en partimotion fram konkreta förslag för att lösa dessa frågor, som vi hade väntat att regeringen skulle ta initiativ till. Vi kan märka andra uttryck som kanske är mer karakteristiska för den nya regeringens sätt att se på bostadsfrågan, t.ex. när man förändrar lånevillkoren för dem som vill uppföra hyresfastigheter. Enskilda — och det är oftast då bara byggnadsföretagare som uppför hyresfastigheter, när det inte är allmännyttiga eller kooperativa företag — har haft vissa lånevillkor, som man nu gjort mycket gynnsammare. I den brist på penningresurser som råder och trots snålheten inte minst på detta område har regeringen haft råd att satsa omkring 45 miljoner till dessa företagare, som verkligen inte tillhör de mycket fattiga utan ingår i en näringsgren som mer än andra varit lukrativ, en näringsgren där många startat med tomma händer och nu tillhör de rikaste i samhället. Det finns inte något som helst näringspolitiskt motiv för att ge dessa företagare statliga lån, men man är ändå beredd att låta dem få ännu förmånligare lånevillkor i en tid när denna kategori inte minskar byggandet utan har funnit det gynnsamt att bygga med nuvarande villkor. Trots allt detta är regeringen således beredd att satsa ytterligare pengar — 45 miljoner anger regeringen själv att det kostar för ett budgetår, och det är inte småsmulor i detta sammanhang. Kanske bör det göras någon rekapitulation av frågan. Det är ju så länge sedan man började med statlig långivning inom bostadspolitiken, och många har glömt — om de ens vet om det — vad det var för motiv som låg bakom när staten startade med att låna pengar till alla kategorier på området. Det var i en bostadssituation där det var ont om bostäder, ont om praktiska resurser när det gällde att bygga: kunnighet, organisatorisk talang och andra resurser för att kunna genomföra byggandet. Då sade man: Alla som kan skall hjälpa till. Därför fick alla företagsformer statliga lån för att hjälpa till att råda bot på bostadsbristen. Detta var motivet. Nu är, som sagt, den här branschen som sysslar med bostadsbyggeri en förmögen bransch. Den har stora ekonomiska resurser, och den är kanske den mest politiserade av alla branscher. Den har måhända därför förvänt tankeverksamheten på området, och nu har man fått för sig att detta med privatbyggeri är någonting som har med de boende och deras intressen att göra. Det är ju alldeles fel. Dessa 45 miljoner, som staten skall släppa till extra utöver vad som redan ges, kommer inte att betyda ett vitten när det gäller hyran, inte ett vitten för dem som bor i lägenheterna. Hyran bestäms ju av helt andra regler och faktorer än de lånevillkor som denna företagskategori kan få. Det har vi i det här huset bestämt oss för. Men när långivningen började var den förknippad med sociala krav och sociala villkor som vi efter hand har släppt. I dag, när marknaden alltså börjar bli mättad och när de sociala kraven inte längre knyts till lånevillkoren, så kanske man borde diskutera om man över huvud taget skulle låna ut pengar till denna näringsgren för att hjälpa företagen att bygga och hyra ut lägenheter. Det kan hända att andra näringsgrenar i stället skulle behöva bättre lånevillkor för att kunna skapa sysselsättning. Det är en rätt märklig iakttagelse att regeringen på denna punkt varit villig att släppa till pengar och gjort det utan att ställa några krav på dem som skall få pengarna. Bostadspolitiken har ju ett klart socialt ärende. Bostaden skall fylla en social funktion. Vid de samtal, diskussioner och seminarier som pågår och där många deltar är vi alla — frånsett moderaterna — överens om att bostaden skall utgöra inte en marknadsvara utan en social nyttighet. Men här har man alltså släppt på det kriteriet. Statsrådet Friggebo, som tyvärr inte är i kammaren — det finns många skäl till att man vill att hon skulle ha varit här och lyssnat — annonserade i ett av sina första framträdanden att lånegränserna för de enskilda företagen skulle ändras. Hon sade samtidigt att det också måste ställas sociala krav på dem, så att människor som har olika sociala belastningar, som hon uttryckte det, skulle kunna bo hos alla fastighetsägarkategorier, vilket som bekant inte är fallet nu. Och i det förslag som bostadsutredningen framlade 1975 fanns ju en lagtext som skulle ge kommunerna möjligheter att anvisa hyresgäster till de bostäder som kunde bli lediga, oavsett vilken företagskategori som ägde bostäderna. Det här förslaget var ute på remiss. Och vi skall väl minnas att socialdemokrater, centerpartister och folkpartister var eniga i utredningen. Moderaterna och byggmästarna var självfallet emot det. Även vid remissbehandlingen blev det anslutning. T. o. m. i min hemstad, där folkpartisterna är rätt mycket moderata eller reaktionära — det måste jag väl säga för att det inte skall bli någon missuppfattning med avseende på språkbruket — sade man ja och tillade en liten kläm om att man skulle skapa en säkerhet för att kunna ompröva efter något år när det gällde den anvisade hyresgästen. Det var egentligen en mildare form än den korrektion som hyreslagen själv ger möjligheter till för en värd vid prövning av om det är lämpligt för en hyresgäst att bo kvar. Här var man alltså överens om att det var en nödvändig sak. Ute i kommunerna såg man det här som en praktisk fråga. Det var nödvändigt att sätta full fart på det här området, så att det inte bara i vissa kategorier av företag samlades människor av en viss typ med påföljd att det uppstod segregation, som vi ju ser så många dåliga följder av. Det gick lugnt och fint fram till valrörelsen, då herrarna på Dagens Nyheter högreståndsavdelningen, betraktade livet genom sina glasögon, som ju är litet egendomliga jämförda med våra. Där leker de ju med politiska dockskåp, och då blir effekterna rätt egendomliga. De hade sin uppfattning om hur det hela skulle fungera och sade att det här inte var någon bra sak, eftersom folk skulle flytta ifrån de områden där icke önskvärda hyresgäster blev placerade. Men man hade inte något alternativ att sätta i stället. Ögonblickligen ändrades debatten, för har Dagens Nyheter sagt någonting tror ju folk att det är riktigt. Herrarna på Dagens Nyheter utgör ju, som sagt, en högreståndsavdelning, och man har alltså anledning i den övriga borgerliga pressen att bara blygsamt följa deras tankeverksamhet. Man förde inte alls samma diskussion som strax före Dagens Nyheters inhopp. Nu har tydligen hela folkpartiet gripits av den stora skälvan, så att på den här punkten får vi alltså inte se någonting av handling. Man vill ha bostadspolitiken bara som ett samtalsämne, lämpligt på seminarier, i artiklar, vid diskussioner på konferenser och i statsrådstal. Men i konkret handling — där man vill ge resurser åt kollektivet, åt kommunen, för att stödja dem som är svaga — är man inte beredd att göra någonting. Men, som sagt, som samtalsämne passar det tydligen alldeles ypperligt. Det är rätt beklämmande att se att man vårdar om penningkapitalet, och vill ge 45 milj.kr. till det, samtidigt som man blundar för människokapitalet i samhället, de människor som behöver samhällets stöd för att kunna bo bättre. Jag skall inte utveckla de här frågorna mer. Andra kommer kanske att göra det. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att man på denna punkt demonstrerar en mycket betänklig attitydförändring i bostadsfrågan. I det här betänkandet finns naturligtvis också glädjeämnen — som det alltid finns i civilutskottets betänkanden. Vi söker - många anser att det är en ovana, men vi tycker att det är en god vana — samla oss kring frågeställningar som vi vet är angelägna ute i landet och som är svåra att ta upp till diskussion här och i massmedia, eftersom debatten då ofta blir litet sned. Det gäller nu spekulationen i småhusbyggande. Vi vet alla att detta är ett bekymmer i våra kommuner. I kommunerna, oavsett politisk majoritetsställning, anstränger man sig att finna former för att stävja spekulationen i småhusbyggandet. Vi har alltså blivit eniga på den punkten i civilutskottet. Även moderaterna är med. Det har alltid något gott med sig detta att de sitter med i regeringen. De har alltså inte protesterat i detta fall, vilket de naturligtvis normalt skulle ha gjort. Vi är alltså överens om att beställa en utredning för att vi skall kunna hjälpa kommunerna att finna vägar att komma till rätta med spekulationerna på det här området. Jag noterar denna enighet med stor tillfredsställelse. När det gäller att ta vissa initiativ beträffande byggnadskostnadsutvecklingen och därmed sammanhängande frågor med anledning av den statliga belåningen är vi också överens. Genom organisationers uppvaktningar hos regeringen, i skrivelser, vid besök och i dagspressen har det basunerats ut att det skett en besvärande byggnadskostnadsökning, när byggmästare lämnat in anbud till dem som vill bygga ett hus. Ungefär vid årsskiftet har det förmärkts en brant stegring av anbudssummorna, men man kan också se att det inte finns någon grund för höjningen av priserna med tanke på det som utgör anbudssummans underlag, nämligen materialpriserna och arbetslönerna. Indexserierna för material och arbetskraft steg dock inte anmärkningsvärt kraftigt just då och har inte gjort det därefter heller. Inga tecken talar för en sådan utveckling. Det är med hänsyn till detta angeläget att inte omedelbart falla i farstun i skräck för dessa höga anbudspriser och tro, att man lånemässigt i förväg måste anpassa sig till dem, innan man vet om de kommer att realiseras. Jag tror att det finns anledning att studera detta, och jag hoppas också att man inom departementet kommer att göra det. Vi kan nämligen notera att prisutvecklingen varierar starkt mellan olika delar av landet. På vissa orter ligger ökningarna inom ramen för den normala prisutvecklingen. På andra orter förekommer branta stegringar. Man kan på vissa orter notera att antalet byggnadsföretag minskat genom att vissa större byggnadsföretag köpt upp de mindre. Konkurrensen har därigenom försvunnit, och då har man också kunnat notera en högre prisnivå. På andra orter råder fortfarande konkurrens, och där stiger inte prisnivån lika brant. Jag vill inte säga att detta är hela förklaringen eller att bilden är entydig, men den är noterbar på rätt många platser i landet. Bara den företeelsen att priserna inte har stigit lika mycket på alla orter bör ge anledning till en reflexion om huruvida man inför de aktuella anbudssiffrorna skall lyfta upp lånevillkoren generellt över riket. Vi har i utskottet tagit initiativ till att uttrycka en mening om hur man bör se på dessa frågor. Man kan ta fasta på ett förslag som en utredning lade fram för en tid sedan om vad vi kallar produktionsanpassad belåning. Denna skulle med vissa korrektioner kunna fungera bra i en konkurrerande marknad. Det skulle klara en del av de bekymmer som vi möter i dag. Ett annat förslag är att man snabbare skulle kunna få kännedom om det låneunderlag som staten satt upp som norm för hur mycket man skall få låna till ett hus. Detta skulle snabbare anpassas till kostnadsutvecklingen. Nu får man vänta ett helt år innan man får veta hur det blir. Ändringarna har hela tiden skett kvartalsvis, men man har bara i slutet av året fått besked om dessa. Det kan kännas mer eller mindre otryggt om man i början av ett år ser framför sig en mycket brant backe, som man skall arbeta sig över, och har ett lågt låneunderlag vid backens fot. Då kan det kännas avskräckande att starta ett bygge, och man borde — Nr 101 därför kanske snabbare kunna få kännedom om anpassningsnivåerna, Torsdagen den så att man inte grips av resignation inför denna utsikt. Vi har därför 31 mars 1977 hemställt till regeringen att den skall ta fasta på bostadsstyrelsens förslag = till kvartalsvisa anpassningar till kostnadsutvecklingen. Anslag till bostads Men jag tycker att det är viktigt att vi på denna punkt gör klart för — byggande, m.m. oss att de kostnader som är reella och som kan utläsas i form av slutliga husbyggnadskostnader också omvandlar statens låneunderlag för de statliga lånen. Men innan kostnaderna har blivit inbyggda i husen skall de inte tas för gott. Det vore bra om man i de organisationer som är verksamma i denna debatt inriktade sina krafter på att undersöka vad det är för fel på byggkostnadsutvecklingen. Kan det vara brist på konkurrens mellan byggnadsföretagen? Jag vill inte hävda — även om den tanken naturligtvis ligger mycket nära till hands — att den nya regeringen ger många förhoppningar i den mest politiserade bransch som vi har, dvs. Byggnadsentreprenörföreningens område, och att man där nu vill skära guld med täljknivar. Men det kan finnas andra förväntningar inför framtiden som gör, att man nu — kanske också i rädsla för kommande prisutveckling — satsar hårt i sina anbud med höga nivåer. Men de som skall teckna anbudskontrakten skall vara försiktiga och återhållsamma och inte vara så snabba att acceptera dessa anbud. Det är kanske ur konsumenternas synpunkt mycket riktigare än att ägna intresset åt de statliga lånereglerna. Herr talman! Jag skall inte mera ta kammarens tid i anspråk. Jag hoppas att jag inte har överskridit min debattid. Jag är förvissad om att mina kolleger kommer att fylligare och mera detaljrikt kunna gå in på olika avsnitt i utskottets betänkande nr 18. Jag vill redan nu yrka bifall till reservationerna 1-12 vid detta betänkande.

Herr talman! Låt mig börja med att erinra om att det väl fanns skäl att hoppas att den nya regeringen skulle komma att ägna bostadsfrågan och därmed sammanhängande problem rätt stor uppmärksamhet. Men när vi skall föra den årliga bostadsdebatten här i kammaren är uppmärksamheten inte ens så stor att någon av de två bostadsministrarna finner det angeläget att vara närvarande i kammaren. Jag tycker det är beklagligt. Den borgerliga regeringen har i sin proposition sagt sitt om hur man vill ha det med bostadspolitiken. Eller har man kanske inte det? Vad blev det av alla stora och omvälvande nyheter och förslag som man tidigare år motionsvägen, i valrörelser och andra sammanhang har fört fram? Vad blev det av de förhoppningar och förväntningar som borgerliga väljare kan ha haft? Låt mig först som sist konstatera att det inte finns några stora skillnader i de första egna bostadspolitiska förslag som den borgerliga regeringen lägger fram, jämfört med den tidigare regeringens. Skillnader finns emellertid och de går nästan alla i samma riktning — att ge de privata vinst 43 intressena på bostadsmarknaden ökat spelrum. Det sker bl.a. genom att minska behovet av egen insats för privata byggherrar från 15 96 till 8 26. Det innebär ökad subvention speciellt riktad till privata fastighetsägare. Regeringen kommer inte med några förslag som kan stoppa den nuvarande hyresutvecklingen med allt större hyreshöjningar eller stoppa spekulationen med fastigheter och lägenheter. Man vill eller vågar uppenbarligen inte ta itu med de kapitalistiska spekulationsoch monopolintressena på bostadsmarknaden, som finns i hela produktionsprocessen, från marken och kapitalet till det färdiga huset. Därför blir det heller inte några lägre hyror och sänkta boendekostnader. Därför kan hyresutplundringen fortsätta i allt snabbare takt. De som tidigare har gjort stora vinster på räntor, markspekulation, byggnadsmaterial och byggande, dvs. det privata bank-, byggoch fastighetskapitalet, fortsätter att sko sig på hyresgästernas bekostnad. Under hela 1970-talet har takten i hyreshöjningarna bara ökat. Lönarbetarna/hyresgästerna är hårt pressade av ständigt stigande hyror och priser. En ökad åtskillnad mellan människor och social isolering följer i hyreshöjningarnas spår — detta har också blivit följden för många människor genom 1970-talets bostadspolitik. För allt flera människor står nu klart att denna utveckling inte kan få fortsätta, och man kan ju bara hoppas på att också regeringen har detta klart för sig. Om man är klar över detta, måste det snabbt ta sig uttryck i konkreta åtgärder för att stoppa denna utveckling. Man måste då vidta åtgärder för att stoppa hyreshöjningarna och pressa ned bostadskostnaderna. Inför ett hyresstopp, genomför en lägre bostadsränta, ingrip mot privata vinstoch spekulationsintressen i alla led på bostadsmarknaden! Det är vänsterpartiet kommunisternas förslag. Kommunisterna har alltid fört en konsekvent politik i hyresoch bostadsfrågor. Vi har alltid betraktat alla människors rätt till en rimlig och bra bostad till rimlig kostnad som en social rättighet. Vi har emellertid aldrig nöjt oss med allmänna deklarationer utan har angett orsakerna till de dåliga bostadsmiljöerna, till de höga hyrorna, till orättvisorna mellan olika bostadskonsumenter. Utifrån sådana analyser om orsak och verkan har sedan formulerats målsättningar, ställts krav och förslag till lösningar och förbättringar för hyresgästerna. Vi har konsekvent och envetet sökt skapa opinion och vinna stöd för våra krav om att ta itu med orsakerna till de höga hyrorna och göra slut på de privata vinstoch spekulationsintressena. Vi har framhållit att hyreshöjningarna måste stoppas och hyrorna sänkas på kapitalets och vinsternas bekostnad och sagt att det kan ske genom lägre bostadsränta, genom samhällsinsatser och ingripanden då det gäller kapital, mark, byggnadsmaterial, byggande, ägande och förvaltning av flerfamiljshus. Herr talman! I linje med vad jag nu sagt är det självklart att vi slår vakt om de allmännyttiga och bostadskooperativa företagen som nödvändiga instrument för en social bostadspolitik. De allmännyttiga bo stadsföretagen tar det sociala ansvar som skall följa av att man tillhan Nr 101 dahåller bostäder och betraktar bostaden som en social rättighet. Följden Torsdagen den av detta blir att de allmännyttiga företagen belastas med sociala följd 31 mars 1977 kostnader och allmänna kostnader som blir mycket betungande, och hit= = tills har också dessa kostnader måst täckas av hyrorna. Sådana kostnader = Anslag till bostadsdriver upp hyrorna i allmännyttans lägenheter. Men eftersom dessa hyror — byggande, m.m. också är prisledande för privatvärdarnas hyror tillgodogör sig privata värdar indirekt och via hyran en extravinst för kostnader som dessa värdar inte har. Vi kommunister har sedan flera år tillbaka pekat på detta förhållande och ställt olika förslag i syfte att kompensera allmännyttiga bostadsföretag och deras hyresgäster för detta. Ett sådant förslag är att sänka räntan och förlänga amorteringstiden för de statliga lånen till allmännyttiga bostadsföretag. Detta är motiverat både av att endast ägande och förvaltning av hyreshus utan vinstintresse bör få förekomma och avede extra kostnader och det sociala ansvar som läggs på de allmännyttiga bostadsföretagen. När vi ställer krav på ett temporärt hyresstopp som ett första steg att bryta den nuvarande ohållbara utvecklingen är vi medvetna om att uteblivna hyreshöjningar och hyressänkningar även på kort sikt kan medföra konsekvenser som inte är önskade. För att klara allmännyttans svårigheter om deras s.k. självkostnader inte blir täckta har vpk föreslagit att sådana företag snarast skall ges möjlighet att erhålla en typ av statliga hyresförlustlån som kan avskrivas efter särskild prövning. Som bekant tvingas de allmännyttiga bostadsföretagen att i stort sett verka på det privata bankoch fastighetsägarkapitalets villkor. Det som bestämmer ”självkostnader” är profiter, vinster som tidigare gjorts och alltjämt görs i räntor, markspekulation, byggmaterialmonopol och byggande av det privata bank-, byggoch fastighetskapitalet. Nya räntehöjningar, monopolprishöjningar på olika slags material och inventarier för reparation och underhåll, oljemonopolens prishöjningar, olika skatte-, taxeoch avgiftshöjningar m.m. fortsätter att öka kostnaderna och föder nya krav på hyreshöjningar. Kalkyler och hyreshöjningskrav som är grundade på sådana ”självkostnader” kan inte längre få läggas till grund för nya hyreshöjningar. Herr talman! Bostadssegregeringen har under den senaste tioårsperioden ökat på ett oroväckande sätt. Det har sin förklaring i bostadsproduktionens förändrade inriktning. Avdragsrätt och subventioner har således skapat en bostadsmarknad där människor med höga inkomster och kapital främst söker sin bostad i småhus. Den totala produktionen har sjunkit från över 100 000 lägenheter till f. n. ca 56 000 lägenheter. Denna minskning beror helt och hållet på minskad produktion av flerfamiljshus, medan antalet småhus har visat en ökning. Sammantaget har detta medfört att småhusen utgör en allt större andel — f.n. ca 75 26. I många kommuner i vårt land utgör småhusandelen mer än 75 26 och ser ut att öka ytterligare. Vid 1970-talets början var småhusens andel i bo 45 De småhus som planeras är i genomsnitt på fem rum eller mera, köket oräknat. Nybyggda lägenheter i flerfamiljshus har genomsnittligt mindre än tre rum och kök. Tendensen har varit ökade lägenhetsstorlekar i småhus och minskade i flerfamiljshus. Nybyggnadsverksamheten riktar sig således i ökande utsträckning till familjer med barn och god ekonomi — en grupp som samtidigt utgör en minskande del av befolkningen. På samma gång får satsningen på småhus förödande konsekvenser för landet i dess helhet. Småhusbyggandet prioriterar en familjetyp och utestänger därmed majoriteten av landets befolkning. Hemarbetet konserveras, och det är praktiskt taget omöjligt att bygga upp en god kollektiv service. Den utspridda bebyggelsen gör privatbilismen nödvändig. Den är energislukande. Kravet på kapital och bankförbindelser utestänger stora grupper. Vissa kommuner har byggt ett relativt stort antal lägenheter i flerfamiljshus, och till dessa områden och kommuner har invandrare, utslagna och låginkomsttagare tvingats söka sig. Det har därmed utkristalliserats ”fattiga” kommuner med stor andel flerfamiljshus och ”rika” kommuner med stor andel småhus. Därutöver finns nu inom nästan varje kommun på motsvarande sätt ”rika” och ”fattiga” områden, som är strikt avgränsade från varandra. Jag har tidigare nämnt det privata bank-, byggoch fastighetskapitalet, och jag vill med några ord till uppehålla mig vid den saken. Ur kapitalets synpunkt är bostaden ett medel att berika sig på arbetarklassens bekostnad samtidigt som den är nödvändig för arbetskraftens förnyelse. Markspekulation, höga räntor, monopol inom byggmaterialindustrin osv. innebär allt högre hyror i nyproduktionen. Bruksvärdessystemet — dvs. marknadshyran — och inflationsekonomins verkningar leder sedan till kraftigt höjda hyror också i det redan befintliga bostadsbeståndet. Byggkapitalet har länge saknat intresse för fastighetsunderhåll och saneringsverksamhet. Att bygga nya bostadsområden eller riva ner och bygga nytt har varit lönsammare. Äldre fastigheter har utgjort spekulationsobjekt — föremål som kunnat köpas och säljas utan hänsyn till dem som bor där. Uppdelningen av boende mellan ”rika” och ”fattiga” områden — där de rikare alltid kan välja först och de sämst lottade inte accepteras ens i de sämsta hyreshusområdena — är alarmerande.

Det är alltså i realiteten inte konsumenterna utan produktionsoch finansieringsleden som på det här sättet metodiskt utnyttjar avdragsrätten, men det sker i skydd av konsumenter, och det hela får därmed ett socialt drag. Samhället måste ju slå vakt om småhusfolket, som det så vackert sägs. I verkligheten är det så, att samhället nödgas skydda småhusfolket när producenter och finansiärer har fått sitt. Om det vore likhet mellan olika upplåtelseformer och därmed möjligt för allmännyttiga och kooperativa företag att producera och upplåta flera småhus med hyresoch bostadsrätt, skulle denna för konsumenterna onödiga och för samhället kostsamma utveckling kunna brytas. De som så önskar skulle även i fortsättningen kunna bo i småhus — självägda, hyrda eller med bostadsrätt. Konsumenternas valmöjligheter skulle öka om upplåtelseoch företagsformer fick tillfälle att verka under något så när likartade förutsättningar. Vpk:s motståndare brukar ofta framhålla att ett genomförande av vår bostadspolitik förutsätter ett annat samhälle, och så långt har man rätt som att någon slutgiltig lösning av bostadsfrågan inte är möjlig förrän vi har ett socialistiskt samhälle. Man kan emellertid åstadkomma förbättringar inom vårt nuvarande kapitalistiska samhälles ram. En bostadspolitik med en annan inriktning än den nuvarande, en socialistisk inriktning, skulle innebära lägre hyror och garantera ett verkligt hyresgästinflytande. Den skulle medföra större valfrihet, där gemenskapen mellan människorna skulle vara vägledande. Den skulle innebära en minskad privatisering och ett slut på alla vinstoch spekulationsintressen på bostadsmarknaden. Den skulle få ett riktigt socialt innehåll och förhindra all spekulation och handel med bostäder. Den skulle medföra ökade kollektiva boendeformer och kollektiv service med bättre boendemiljö och boendeservice i flerfamiljshusområdena. Den skulle innebära att rätten till en bra bostad till rimlig kostnad blev lika självklar som rätten till undervisning och sjukvård. Byggandet av nya bostadsområden och förbättrandet av äldre är två åtgärder som måste samverka och inriktas på samma målsättningar. Man måste utgå från behovet av sociala kontakter och ta vara på de resurser som finns hos hyresgästerna, hos hyresgästkollektivet. Bostaden måste ses som en kombination av privata och kollektiva utrymmen för rekreation, gemenskap och arbete för människor i alla åldrar. Tendensen mot avskilda lägenhetsceller med isolerade och passiviserande småhushåll måste brytas till förmån för olika former av kollektiva utrymmen och anordningar. Vpk har i år liksom tidigare år framfört olika förslag till åtgärder på bostadsmarknaden som tillsammans skulle innebära en radikalt ny bostadspolitik. Jag skall nu övergå till att något kommentera några av våra motioner som här är föremål för behandling. Andra motioner kommer att kommenteras av mina partikamrater Inga Lantz och Tommy Franzén. Först vill jag behandla det som har den avgörande betydelsen för våra nuvarande bostadskostnader, nämligen räntans storlek och amorteringstidens längd liksom frågan om hur kreditförsörjningen är organiserad. Vi upprepar här vårt tidigare förslag om inrättande av en statlig bostadseller samhällsbyggnadsbank och en statlig totalfinansiering av bostads byggandet med enhetslån till låg och fast ränta. Det nuvarande systemet leder som bekant till onödiga fördyringar som får betalas av hyresgästerna. En låg och fast ränta är en förutsättning för låga boendekostnader, men den måste givetvis kopplas till en bostadsoch hyrespolitik som präglas av ett socialt innehåll. Med nuvarande marknadsprisbildning finns stora risker för att den låga och fasta räntan kommer att bidra till ökade profiter i första hand för privata fastighetsägare men också för andra privatintressenter. Då vi inte kan se någon fördel med det privata fastighetsägandet men däremot en rad nackdelar finner vi det naturligt att ställa de privata hyreshusen vid sidan av den statliga långivningen. Ett sådant förslag är motiverat redan med nuvarande finansieringssystem och kan genomföras utan dröjsmål. De allmännyttiga och bostadskooperativa företagens problem måste, som jag tidigare berört, ges en tillfällig lösning för att bryta trenden mot allt högre hyror och en sjunkande nyproduktion. Det kan göras genom att man, som vpk föreslår, sänker räntan och förlänger amorteringstiden för de statliga lånen. 3 26 ränta utan årlig höjning och 60 års amorteringstid bör införas i avvaktan på en total översyn av bostadsfinansieringen. Dessa lågräntelån skall då riktas speciellt till nybyggda hyres-och flerfamiljshus hos de allmännyttiga och bostadskooperativa företagen. Dessutom måste de allmännyttiga företagen få särskilda lån, en typ av hyresförlustlån som kan avskrivas efter särskild prövning. Man måste vara klar över att både förluster på grund av outhyrda lägenheter och förluster i övrigt för de allmännyttiga företagen på sikt ändå måste betalas via statskassan. Jag yrkar bifall till vpk-motionen 1293. Vi har från kommunisternas sida i många år kritiserat markspekulationen och föreslagit åtgärder som kan underlätta för kommunerna att äga marken och upplåta den med tomträtt. Vi har framhållit tomträttens fördelar och dess principiella innehåll, som kan bidra till att avprivatisera en del av bostadsmarknaden. I vår motion nr 425 ställer vi ånyo en rad förslag i denna riktning, och jag yrkar bifall till denna motion. I civilutskottets betänkanden nr 19 och 20 tas fem vpk-motioner upp som behandlar dels frågan om införande av hyresstopp, dels frågan om ändringar i hyreslagstiftningen i syfte att begränsa hyreshöjningarna och skapa rättvisa beträffande beräkningen av bränsletillägg. Vidare föreslås ett återinförande av priskontroll vid försäljning av bostadsrättslägenheter och skärpta åtgärder mot fastighetsspekulation. Betydelsen och nödvändigheten av att införa ett hyresstopp har jag tidigare berört. Opinionen mot nya hyreshöjningar växer för varje dag, och det borde stå klart för envar att ständiga hyreshöjningar, som innebär att allt fler inte förmår betala sin hyra, inte kan få fortsätta. Herr Bergman berörde i sitt inlägg vad Dagens Nyheter har skrivit; han ifrågasatte klokheten och riktigheten i det. Men det som Dagens Nyheter tar upp i dag både på löpsedeln och på första sidan om den allt kraftigare opinionen bland hyresgästerna mot de nya hyreshöjning arna är enligt min mening helt riktigt. Opinionen mot hyreshöjningarna växer och blir allt kraftigare. Det blir alltmer nödvändigt att snabbt vidta åtgärder för att få stopp på den nuvarande utvecklingen. Allt fler lönarbetare/hyresgäster kommer också underfund med att varje hyreshöjning är liktydig med en lönesänkning som måste kompenseras i höjda löner. En hyreshöjning med 10 kr. per kvadratmeter motsvarar omkring en krona per arbetstimme för de flesta lönarbetarna. De hyreshöjningar som de flesta hyresgäster fått vidkännas under det senaste året innebär i många fall detsamma som en löneminskning med minst en krona per timme. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 168, som behandlas i civilutskottets betänkande nr 19. I vår motion 423 föreslår vi att nu gällande bestämmelser vid prövning och bestämmande av hyra enligt bruksvärdesprincipen skall ändras på sådant sätt att hyran inte får vara högre än hyran för jämförbara lägenheter. En sådan förändring skulle ge större möjligheter att hålla hyrorna på en lägre nivå och göra slut på den hyreshöjningsautomatik som finns i de nuvarande bruksvärdesreglerna. Som det nu är ger reglerna utrymme för en prisskruv uppåt av den hyresnivå som bestäms vid jämförelseprövningar. Hyreshöjningar kan alltså ske med hänvisning till de högsta hyrorna i ett jämförelsematerial — ja, dessa hyror kan få överstigas också, bara de inte överskrids påtagligt. Jag yrkar bifall till motionen 423. I motionen 549 återkommer vi med vårt tidigare krav om förbud mot tillämpningen av vissa bränsleoch va-klausuler och framhåller bl.a. att det bruksvärdessystem som finns skulle bli rättvisare om vårt förslag om totalhyror infördes. Vi har också pekat på att detta även skulle kunna bidra till en betydande energibesparing. Vi anser det självklart att ingen hyresgäst skall tvingas betala mer än vad uppvärmningen kostar, och vi vill att bränslekostnaderna skall bakas in i en totalhyra och hyreskostnaden i sin helhet bli fastställd till ett belopp. Jag yrkar bifall till motionen 549. Förslaget om införande-av priskontroll för bostadsrättslägenheter som återfinns i vpk-motionen 916 är naturligtvis motiverat av utvecklingen under senare år, att allt flera bostäder blivit föremål för spekulationshandel. Bostadsrättslägenheter erbjuds nu ofta till försäljning till högstbjudande och blir en auktionsvara. Bostadssökande utan förmögenhet och med små inkomster ställs genom denna handel i ännu sämre läge än tidigare. Den åtskillnad i boendet mellan rika och fattiga som genom den förda bostadspolitiken blivit så markant under senare år ökar därigenom ännu mera. Alla erfarenheter om utvecklingen på detta område säger att det nu är hög tid att åter införa offentlig kontroll över försäljning av bostadsrätter. Jag yrkar bifall till motionen 916. Herr talman! Den sista motion jag skall kommentera är motionen 917, som behandlas i CU:s betänkande nr 20. Motionen berör en så viktig och dagsaktuell fråga som den omfattande och allt allvarligare fastighetsspekulation som pågår, framför allt i våra storstadsområden. Vpk anser att de lagar som finns i syfte att stävja spekulation och handel med fastigheter och bostäder är otillräckliga och måste skärpas. Vi vill därför utvidga gällande bestämmelser utöver storstadsområdena till alla större kommuner. Vi föreslår vidare en skärpning av den s.k. lagfartsplikten och att hyresgästerna skall ges lagstadgad rätt att bli remissinstans i förvärvsärende. Nu har motionen fått en ganska välvillig behandling, och det är ett steg framåt, men eftersom jag inte kan se något hinder för konkreta ställningstaganden nu från riksdagens sida i enlighet med motionsyrkandena, yrkar jag ändå bifall också till motionen 917.

Herr talman! Vi har nu lyssnat till företrädare för den nuvarande oppositionen och kan konstatera att vi har en djupt oenig opposition. Skulle den inledande rundmålning som herr Claeson gjorde av vårt samhälle vara riktig skulle vi leva i ett ruffeloch bågsamhälle, som för en näst intill asocial bostadspolitik. Eftersom rundmålningen måste avse den socialdemokratiska bostadspolitik som så att säga fortfarande gäller — vi behandlar ju den budgetproposition som avser budgetåret 1977/78 — tror jag inte herr Bergman är beredd att skriva under på herr Claesons beskrivning. I deklaration, som ligger till grund för de tre partiernas samarbete i regeringen, sägs det beträffande bostadspolitiken att målet är att alla skall ha rätt till en god bostad oberoende av inkomst. Man kommer att använda sig av det system som vi har lagt fast med generella subventioner och selektiva bostadsbidrag för att uppnå det målet. Man säger vidare att byggande och förvaltning av bostäder skall ske i sådana former att man gynnar en kostnadspressande konkurrens och motverkar spekulation. Regeringen är beredd att föreslå förbättrade finansieringsförhållanden för det enskilda flerfamiljshusbyggandet. När det gäller relationerna mellan de olika upplåtelseformerna eftersträvar man valfrihet och likvärdighet dem emellan när det gäller boendekostnaderna. Regeringen understryker det angelägna i att bristfälliga boendemiljöer förbättras och att man ökar de enskilda människornas inflytande över sitt boende och ger ökade möjligheter till att äga sin bostad. BI. a. pekar man på möjligheten att göra det i bostadsrättsföreningarnas form. I budgetpropositionen följer man på olika sätt upp målsättningen i regeringsdeklarationen. I civilutskottets betänkande nr 18 tycker jag mig kunna konstatera att det råder stor enighet om bostadspolitikens stora drag. Detta tycker jag mig kunna säga trots de reservationer som socialdemokraterna har fogat till betänkandet. De utgör endast en uppföljning av de förslag som fanns kvar i departementet från bostadsfinansieringsoch boendeutredningarna och som ännu inte blivit föremål för något beslut. Det är förklarligt att den nya regeringen vill ha tid på sig för att överväga på vilket sätt de problem som där berörs skall lösas. De framlagda utredningsförslagen är ju inte de enda tänkbara lösningarna. När det gäller bostadsbyggandets utveckling vill jag gå litet tillbaka i tiden. Vi har i dag inte någon särskilt hetsig bostadspolitisk debatt. Det hade vi i större utsträckning i slutet av 1960-talet, då det stora bostadsbyggnadsprogrammet med en miljon lägenheter som mål genomfördes. Då byggde man starkt koncentrerat till storstadsområdena och till vissa andra mycket expansiva industriorter. Socialdemokraterna införde ett kvoteringssystem för att styra över resurserna till just dessa områden så att det skulle bli möjligt att satsa alla resurser i form av kapital, arbetskraft och byggnadsmateriel på att genomföra programmet. Man byggde snabbt. Symbolen för detta var de prefabricerade betongelementen och de elementfabriker som då växte upp. En och annan av dem har sedan försvunnit. Man skulle bygga i stora enheter — det skulle helst vara tusentals lägenheter i varje objekt — och man skulle sluta mångåriga avtal mellan beställare och entreprenörer. Det här ändrades rätt snabbt, och jag tror att det var många kommuner och bostadsföretag som ångrade att man så aningslöst gick in i en så snabb utbyggnad. Vi kritiserade det sätt på vilket denna utbyggnad skedde. Jag vill nu notera vissa följder av den. Vi har bristfälliga miljöer; det brister i den fysiska miljön, och det brister i den sociala funktionen. Genom att man byggde så snabbt har man fått en för ensidig ålderssammansättning och kanske en för ensidig yrkessammansättning, osv. Det har gjort att man under 1970-talet måst ingripa med miljölån, lån till miljöförbättrande åtgärder, för att försöka rätta till en del av de brister som finns i helt nya bostadsområden. Det gäller behov som vid en förnuftig planering och utbyggnad skulle ha varit tillgodosedda redan från början. Jag vill redan nu notera att regeringen i sin proposition lägger fram förslag som skall göra stödet till miljöförbättrande åtgärder mer attraktivt. Civilutskottet konstaterade redan i fjol att möjligheten att få bidrag inte utnyttjades i tillräcklig omfattning, eftersom många bostadsföretag hade problem med likviditeten. Propositionens förslag ger nu möjligheten att kombinera bidraget med lån, och förhoppningsvis kommer denna angelägna verksamhet då att öka. Det uppstod en bristande balans mellan småhusbyggandet och flerfamiljshusbyggandet.

År 1970 byggdes ungefär 30 000 lägenheter i småhus, 1975 byggdes 42 000 och i propositionen räknar man med ett i stort sett oförändrat småhusbyggande. När befolkningsutvecklingen vände för landet i dess helhet men spe ciellt för de orter som jag inledningsvis nämnde fick man så problemet med de tomma lägenheterna. Det blev då nödvändigt att införa lånemöjligheter för hyresförluster. Dess bättre kan vi nu konstatera att antalet tomma lägenheter minskar från år till år. Trots detta finner regeringen det dock nödvändigt att fortsätta att ge hyresförlustlån. Civilutskottet tar ett initiativ som innebär att en tillfällig bostadsuthyrning inte skall behöva påverka räntebidragsreglerna. De allmänna målen för bostadsbyggandets inriktning ligger fast. Vi kom fram till dem i rätt stor enighet 1974. Därför blev jag litet överraskad över den socialdemokratiska reservationen I om målen för bostadspolitiken. En reservation innebär ju att man ogillar innehållet i betänkandet. Men i så fall är det väl mer beträffande antalet ord och vilka ord som skall väljas som reservanterna avviker från utskottsmajoritetens skrivning. Jag har litet svårt att polemisera mot reservationen 1. Den trycker t.ex. på just miljöfrågorna, och det är något som centerpartiet under den industrialiseringsperiod i bostadsbyggandet som jag nyss beskrev gång på gång protesterade mot men inte fick gehör för. Eftersom vi noterar att de allmänna målen ligger fast måste den socialdemokratiska reservationen innebära att reservanterna är missnöjda med 1974 års beslut. Jag är dock glad över att socialdemokraterna nu så starkt vill trycka på miljösynpunkterna. Från vpk:s sida fortsätter man att kräva restriktioner mot småhusbyggandet — man vill ha en utredning av konsekvenserna därav. Detta är frågor som varje år diskuteras kommunalt när man tar ställning till bostadsbyggnadsprogrammen. Man tar ställning till de frågorna också genom den kommunala markpolitiken. Med den inställning till småhusbyggandet som jag har deklarerat att vi har inom utskottsmajoriteten är det självklart att vi inte finner anledning att tillstyrka vpk:s yrkande om en speciell utredning på detta område. Jag vill också omedelbart kommentera herr Claesons resonemang om bostadsfinansieringsmöjligheterna. Han tror att lösningen ligger i att man inrättar en statlig bostadsbank. Man kan naturligtvis diskutera hur det hela rent administrativt skall fungera, men inrättandet av en statlig bostadsbank förändrar ju inte verkligheten. Även en sådan bank är, för att —- som herr Claeson tror — just på minuten kunna leverera de krediter som bostadsbyggandet behöver, beroende av att man styr över kreditmarknaden dit eller att man i statsbudgeten är beredd att se till att bostadsbanken får precis de pengar som erfordras. Vi avstyrker motionen och hänvisar dessutom till kapitalmarknadsutredningens arbete. I socialdemokraternas reservation nr 4 kommer man in på de två motioner som är väckta om att det, enligt vpk:s uppfattning, inte skulle få finnas privatägda hyreshus; med något annorlunda ord uttrycks samma uppfattning i den socialdemokratiska motionen. Detta är ingenting nytt för civilutskottet, utan vi har haft att behandla liknande motioner under ett flertal år, och motionerna har då avstyrkts. Det har gjorts med moti veringen att om man skall få goda bostäder till rimliga hyror måste det Nr 101 finnas konkurrens både i byggandet och i förvaltningen. 1974 sade ut Torsdagen den skottet att byggherrarnas skicklighet som byggare och förvaltare skulle 31 mars 1977 vara avgörande för fördelningen av byggherreuppdrag. Nu gör man från = socialdemokraternas sida en liten glidning för att komma från sin egen = Anslag till bostadsmotion och yrka avslag på vpk-motionen. byggande, m.m. Vi inom den borgerliga majoriteten har självfallet inte ändrat inställningen från de tidigare åren utan föreslår att motionen avslås. I den socialdemokratiska reservationen 5 är man inne på ett av de förslag som fanns i boendeutredningarna, nämligen sammanslagning av lägenheter. Det nämns i budgetpropositionen att ett antal förslag från dessa utredningar ligger kvar i departementen för ytterligare beredning. Vi avvisar inte tanken på bidrag för sammanslagning av lägenheter för att få bort en del av de minsta lägenheterna, men anser att det bör ske en samlad bedömning från regeringens sida innan beslut i riksdagen om ett speciellt bidrag för detta fattas. Jag vill sedan nämna att utskottet beträffande bostadslån ger till känna en synpunkt om servicebostäder för äldre.

Herr Bergman gick in på frågan om metoden för omprövning av tidskoefficienten som utskottet har tagit upp — och jag går därför förbi den och instämmer i stort sett med det herr Bergman sade —- om möjligheten att ha tätare omprövningar av tidskoefficienten. Jag understryker att det är angeläget att det inte blir förändrade lånemöjligheter på grund av annat än sådant som är en reell ökning av kostnaderna. Både herr Bergman och herr Claeson ägnade sig i sina anföranden till stor del åt förändringen av lånegränserna för enskilda flerfamiljshus, där regeringen föreslår 92 ?6 mot nu 85 26. Den här frågan har också diskuterats i utskottet vid olika tillfällen, och vi på borgerligt håll har haft reservationer om att förändra relationerna mellan de allmännyttiga och de privata företagen. Vår inställning till frågan är att samhället har uttalat sig för att det i byggandet och förvaltningen skall finnas konkurrens mellan olika former. Samhället tror också på att det skall leda till lägre hyror än man annars skulle ha fått. Då är det en avvägningsfråga vid vilken nivå belåningen skall ligga. Vi anser att 92 26, som vi föreslår, är en rimlig avvägning och att det då blir goda förutsättningar för konkurrens mellan de allmännyttiga företagen med sin 100-procentiga belåning och de privata företagen med sin 92-procentiga. Vi föreslår däremot inte någon förändring, vilket yrkas i en moderat motion, av lånegränserna vid ombyggnad, eftersom det sammanhänger med skattefrågor som utskottet i fjol skrev om och som fortlöpande är under bedömning i re 53 geringen.

Sedan vill jag kommentera den socialdemokratiska reservationen 9 beträffande förbättringslånen. Jag noterar att socialdemokraterna inte kan bestämma sig för vilka gränser de vill ha. Problemet återkommer varje år, och regeringen måste varje år överväga var inkomstgränserna skall sättas. De måste ändras undan för undan beroende på dels kostnadsutvecklingen, dels vad man vill inrymma i de åtgärder som skall finansieras med förbättringslånen. Det är förvånande att socialdemokraterna inte har kunnat bestämma sig för vilka belopp de vill ha.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

Herr talman! Herr Mattssons anförande föranleder ingen annan kommentar från mig än beträffande frågan om lånegränserna, där han polemiserade mot mig. Han använder sig av det vackra honnörsordet konkurrens. Ingenting hindrar emellertid de privata företagen att i dag konkurrera med de allmännyttiga och bjuda ut sina lägenheter till lägre pris än de allmännyttiga gör. De privata företagen vill ha konkurrens för att kunna tjäna mer pengar. Men ordet har ett gott rykte och uppfattas på annat sätt av allmänheten. Ingenting säger att de privata företagen tillämpar lägre hyror, om de får bättre lånevillkor. Däremot kommer de att tjäna mer pengar. Vi kommer fortfarande att ha bekymmer med att värna om hyresgästernas intressen gentemot de privata fastighetsägarna. Vi kan vara övertygade om det, herr Mattsson. Vi vill att folk skall kunna bo under de upplåtelseformer och i de hustyper som passar dem. Jag vet att också herr Mattsson vill det. Vi skall vara på det klara med att det inte var något beslut i riksdagen under den tid som vi satt i regeringsställning som medförde att det blev en sådan uppsjö på efterfrågan på småhus. Det var inflationen, räntestegringarna och den progressiva beskattningen som gjorde det så gynnsamt med gäldränteavdraget. Människor med god inkomst hade inte råd att bo i hyreshus utan kunde bara bo i småhus som de ägde. Omvänt hade människor med låga inkomster inte råd att bo i småhus. Vi försökte på något sätt stävja utvecklingen 1974. Det var rent ekonomiska överväganden som drev fram den våg som sköljde över landet. Det vore bra om man i historieskrivningen inte tog till orda så mycket om att människorna fick som de ville. Det var nästan omöjligt för människor med hyggliga inkomster att underlåta att skaffa sig en villa. Dessutom byggdes inga stora hyreslägenheter, eftersom det inte fanns någon efterfrågan på dem. Jag förmodar att det var en felsägning när herr Mattsson antydde att det förslag vi nu behandlar är den gamla regeringens och att det var detta herr Claeson kritiserade. Men den nya regeringen är väl ändå ansvarig för budgeten, även om den fick kort tid på sig att göra den. Jag hoppas att det var en felsägning och inte något allvarligt menat påstående. Herr Claeson och jag har väl inte varit eniga i fråga om bostadspolitiken, men i dag är det herr Mattsson som skall försvara utskottet och tampas med herr Claeson — annars brukar jag ha den uppgiften i de bostadspolitiska debatterna.

Herr talman! Herr Mattsson sade att man kunde få intrycket av mitt inlägg att hela bostadsmarknaden handlade om ruffel och båg. Jag har inte använt det uttrycket. Det är möjligt att herr Mattsson är mera kompetent att avgöra vad som är ruffel och båg på bostadsmarknaden, men vad jag talade om var de vinstoch spekulationsintressen som förekommer i alla led på bostadsmarknaden och som jag menar måste försvinna. I begreppet social rättighet ligger också en rättvis fördelning av bostäderna, vilket bl.a. förutsätter en effektiv och obligatorisk bostadsförmedling i samhällets regi. "En sådan är nödvändig för att motverka spekulationshandeln med insatsoch andelslägenheter. Ytterligare en förutsättning är att demokratin är utsträckt till boendet, dvs. att makt och inflytande över förvaltning och bostadsmiljö utövas efter sedvanliga demokratiska principer och ligger hos dem som bor i bostäderna. En rad händelser på senare tid visar att det förekommer spekulation i människors bostäder. Man spekulerar i det förhållandet att vi måste ha någonstans att bo. Det vänder vi oss emot från vpk:s sida, och det gör som regel också de borgerliga partierna — i ord. När det gäller konkreta handlingar för att få rätsida på förhållandena tycks deras vilja inte räcka till för att omsätta talet i handling. Sedan är jag medveten om att lösningen på bostadsfinansieringsproblemen inte ligger i att man bara hux flux inrättar en bostadsbank, vilket herr Mattsson påtalade. Jag vill bara säga att en av huvudpunkterna i vårt förslag om totalfinansiering är att vi säger nej till det nuvarande systemet med uppsplittrade lån i form av byggnadskreditiv under byggnadstiden som sedan omplaceras till bottenlån och sekundärlån, ofta i olika kreditinstitut. Detta är ålderdomligt och orationellt och medför onödiga ränteutgifter för låntagarna dvs. i sista hand för hyresgästerna. Genom införande av ett statligt enhetslån skulle byggnadskreditivet med sina höga räntor kunna avskaffas och systemet med lån i olika kreditinstitut skulle kunna ersättas med ert lån i ert kreditinstitut. Det är litet grand av innehållet i vårt förslag, och det är helt klart att det skulle verka positivt och verka i hyresnedpressande riktning.

Herr talman! Självklart är det regeringen som står för den proposition vi i dag behandlar. När jag gjorde min kommentar till herr Claesons inledande beskrivning av situationen på kapital-, bostadsoch byggnadsindustrimarknaden i landet gjorde jag det därför att det rimligtvis inte kan vara den ännu icke fastställda budgeten som har skapat de förhållanden som herr Claeson anser vara så fullständigt felaktiga. Sedan ett par ord till herr Bergman om de invändningar som han gjorde i fråga om småhusutvecklingen. Efterfrågan på småhus kan ju inte förklaras enbart med skatteeffekter och ränteavdrag utan också av det förhållandet att vi tidigare här i landet hade en småhusproduktion som var lägre än den folk ville ha. När köerna på bostadsmarknaden upphörde fick man därför större möjligheter att ge uttryck för sina önskemål. Vi har alltså från 1970 och fram till innevarande budgetår haft ett ständigt ökande antal byggda småhus, inte bara procentuellt utan också i absoluta tal räknat. Jag godtar inte resonemanget att detta enbart skulle bero på att man räknar med att göra en skattevinst och därför får hyfsade boendekostnader i jämförelse med att hyra. Självklart ligger det också helt andra värden i småhusboendet som gör att människor föredrar den typen av boende. Herr Bergman säger att det inte kommer de boende till nytta ett enda dugg att vi har en bättre belåning för enskilt byggda flerfamiljshus. Där är det diskussionen om bruksvärdeshyran som återkommer. Men låt mig konstatera att även om det teoretiskt fungerar såsom herr Bergman säger, kan ju bruksvärdeshyran aldrig vara någon sorts fritt svävande ande som inte har kontakt med verkligheten. De kostnader som finns hos de allmännyttiga bostadsföretagen, som skall vara ledande på hyresmarknaden, påverkar naturligtvis hyran. Det är svårt att veta hur man skall hantera de synpunkter herr Claeson framför. Vpk gör det så enkelt för sig. Man vill sänka hyror och sänka räntor. Men någon måste ju ändå betala vad det kostar. Vi kan konstatera att de ökade kostnaderna till stor del består av ökade driftkostnader i fastighetsförvaltningen. Vpk måste i så fall vända sig emot att det blivit höjda kommunala taxor i icke vinstgivande verksamhet och att detta alltså lett till hyreshöjning.
Herr talman! Herr Mattsson säger att förhållandena på bostadsmarknaden inte har skapats av den nuvarande regeringen. Det är naturligtvis helt riktigt. Men vad som är intressant i sammanhanget är att notera att den nya regeringen sannerligen inte gjort någonting för att förbättra och förändra förhållandena i positiv riktning. De initiativ som tagits från den borgerliga regeringens sida går entydigt i samma riktning, nämligen att underlätta för dem som spekulerar i att människorna måste ha någonstans att bo. Man underlättar privatiseringen på bostadsmarknaden och bidrar därigenom till att öka spekulationen i stället för att ta itu med att försöka avskaffa den. Herr Mattsson säger att vpk gör det lätt för sig när man ställer krav om att stoppa hyreshöjningarna och pressa ned hyrorna och att det hela inte är riktigt så enkelt. Nej, jag är medveten om det. Jag har uppfattat att de borgerliga partierna inskränker sig till att i ord tala om bostaden som en social rättighet. Man är emellertid inte beredd att ta steget fullt ut. Man vill inte ta itu med de vinstoch spekulationsintressen i alla led på bostadsmarknaden som är orsaken till de höga hyrorna. Då är det naturligtvis inte så enkelt, när man inte vill ta itu med dessa intressen. Men vpk har sedan många år klara och tydliga förslag på hur man skall komma till rätta med detta och få stopp på nuvarande hyresutveckling och pressa ned boendekostnaderna.
Herr talman! Till herr Mattsson vill jag säga, att jag naturligtvis inte menade att enbart skatteeffekten hade betydelse för dem som föredrar att bo i småhus. Sade jag så, ber jag om ursäkt. Men för många har den haft en avgörande betydelse, det är alldeles klart. Den här branta stegringen har ju ett samband i tiden med de företeelser som jag redovisade. Det tycker jag man skall vara sanningsenlig nog att säga. Vi har ingen glädje av att förvanska verkligheten — den är avläsbar och dokumenterad på många ställen. Så några ord om detta med bruksvärdeshyra och pengar till de privata byggmästarna. Herr Mattsson sade att bruksvärdeshyran inte svävar fritt i luften. Nej, den är fast förankrad i hyresnivån hos de allmännyttiga företagen, och över den får alltså inte de enskilda företagen gå — det ser lagen till. Och detta är de enskilda företagen irriterade och störda av; alla tvister handlar om att dessa företag vill gå över den nivån. Nu får de alltså mer pengar, billigare pengar att låna. Kommer de då inte att vara så angelägna om att kunna få sina hyror att ligga högre än hyrorna i de allmännyttiga företagens hus? Kommer vi att få lägre hyror på den privata marknaden i nybyggnationen? Det vore väldigt intressant att få veta det. Om herr Mattssons resonemang är korrekt borde det ju bli på detta sätt. Jag tror emellertid inte det. Det kommer bara att bli så att de enskilda företagen får ännu bättre ekonomiska villkor än förut på sin redan mycket lukrativa marknad.
Herr talman! När det gäller det sista som herr Bergman sade, så är det riktigt att det finns ränteeffekter. Men då vill jag nämna att vi 1974 kom överens om de förändringar som innebar att småhus och flerfamiljshus startar på olika räntenivåer — 6,0 resp. 3,9. Dessutom har man fastighetsbeskattningen som en viss regulator; det blir en inkomst som avgår från de räntor man har på fastigheten. När det gäller frågan om huruvida finansieringen med 92 926 skall ske eller inte, så är det naturligtvis en avvägningsfråga. Jag måste uppfatta känsligheten på denna punkt ungefär så, att de allmännyttiga bostadsföretagen inte skulle tåla konkurrensen om det blev bättre förutsättningar för de privata. Måste man ha 15 ?6 marginal på finansieringssidan för att kunna klara sig? Det råder inga meningsskiljaktigheter om att vi skall ha de allmännyttiga bostadsföretagens hyressättning som den avgörande. Men finns det möjligheter till en effektiv konkurrens i fråga om både byggande och förvaltning kan det ju ge effekten att man får en lägre hyra. Och jag är angelägen om att understryka att vi är intresserade av en sådan konkurrens — det framgår av betänkandet att detta gäller även herr Bergman. Vi tror i alla fall att det är en av förutsättningarna för att kostnadsutvecklingen skall hållas i schack. Herr Claeson hävdar att privatisering skulle vara det enda som den nya regeringen sysslar med. Påståendet är självfallet felaktigt. Beträffande hyrorna vill jag nämna att det klart visats att de senaste årens hyreshöjningar inte i första hand orsakats av kapitalkostnader, utan beror på att kommunerna funnit det nödvändigt att på grund av ökade driftkostnader höja sina taxor för vatten och avlopp samt renhållning, att man fått höjda kostnader för fastighetsskötsel, bränsle etc. Det är tyvärr så att vi på detta område som på alla andra har en kostnadsökning, och den slår automatiskt igenom i högre hyror. Vi kommer inte ifrån detta, och det blir alltså en skendebatt om vi tror att vi bara genom att ha en viss räntenivå och en viss hyresnivå helt hastigt pressar ned den verkliga kostnaden. Den finns fortfarande kvar, och vi alla betalar den på något sätt som skattebetalare. Herr Claeson talar vidare om att kapitalet betyder så mycket. Ja, AP fonden blir väl inte särskilt förtjust om den skulle få en så låg förräntning som den herr Claeson talar om, utan i så fall måste statskassan hela tiden gå emellan.

Herr talman! Det finns två områden i samhället som är av särskilt stor betydelse om man vill förändra och påverka människors liv i positiv riktning. Det ena är arbetslivet, det andra är människors vardagsmiljö i anslutning till bostaden, bostadspolitiken i vid bemärkelse. För. det är ju på arbetsplatserna, i bostadsområdet och i vad som finns där, som människors levnadsvillkor avgörs. Därför kan man på bostadspolitikens område i vid bemärkelse göra mycket betydelsefulla insatser för att förbättra människors liv. Det är givetvis därför som en socialt inriktad bostadspolitik alltid har varit en huvudfråga för arbetarrörelsen. Vi började med att bygga bort bostadsbristen, nöden och slummen. Nu vill vi gå vidare i den bostadssociala politiken och framför allt vidga perspektivet till att förbättra boendemiljön i vid bemärkelse. I vår motion, liksom också i reservationerna, har vi utförligt motiverat varför det är nödvändigt. Tiden medger inte att jag i detalj går in på de frågorna, men låt mig punktvis nämna de viktigaste skälen. För det första är det, när vi nu har avskaffat den rena nöden och bostadsbristen, möjligt att gå vidare. För det andra har förändringar ägt rum i samhället, vilka skapat nya behov och ställt oss inför krav på ytterligare åtgärder. Det gäller t.ex. stora folkomflyttningar och stora sociala förändringar i människors liv, inte minst i familjernas liv. Vi har också fått nya möjligheter att göra insatser genom reformer på andra områden som, om de samordnas med de bostadspolitiska åtgärderna, kan bli av stor betydelse. Jag tänker på sådant som SIA-reformen, barnomsorgsutbyggnaden, äldreomsorgen, socialpolitiken, kulturpolitiken och miljövården. Det är alldeles klart att en framsynt bostadsoch bebyggelseplanering, rätt använd, kan spela en mycket stor roll i detta sammanhang och medverka till att, som vi ibland säger, göra det moderna industrisamhället till ett bra samhälle att leva i. Det är också helt klart att miljömässiga och sociala frågor i många sammanhang inte har fått den betydelse de borde ha fått. Vi vet också att det i dag finns bostadsområden som av olika skäl befinner sig i en krissituation, där det är nödvändigt att gå in med omedelbara åtgärder för att bryta en olycklig utveckling, en utveckling som karakteriseras av social utarmning och allt hårdare segregation. Den här utvecklingen inger oro, och den kräver snara åtgärder. Den leder också till befogat missnöje och oro bland många medborgare i vårt samhälle, vilket i sin tur får konsekvenser som medverkar till att förvärra problemen. Jag tänker exempelvis på ökningen av omflyttningen inom och mellan bostadsområdena, och på flykten in i villadrömmen. För många är villaboendet naturligtvis ett bra alternativ. Men i många fall innebär det också svikna förhoppningar om att man den vägen skall kunna lösa bostadssociala problem. Man upptäcker snart att det när det kommer till kritan inte är någon lösning. Det är vår mening att vi inte kan stanna vid att i en sådan situation fly in i drömmar eller föreställningar om någon annan sorts tillvaro eller ett äldre samhälle, utan vi måste ta itu med den sociala verkligheten nu omedelbart och påverka människors livssituation genom konkreta åtgärder. Vi har i en partimotion lagt fram en rad konkreta förslag, som syftar till att ge samhället och i synnerhet kommunerna instrument i sin hand för att förändra bostadsområdena i positiv riktning. För det första gäller det en lag om bostadsförsörjningen, där man klart markerar kommunernas ansvar på det området och också klart säger ifrån att människors sociala behov måste påverka bostadsplaneringen. I dag är inte detta klart utsagt i lagen. Vi föreslår också att man i denna lag skall ålägga kommunerna att genom upprättandet av bostadsförsörjningsprogram och genomförandet av bostadssociala inventeringar skapa instrument för detta arbete. Vi understryker i det sammanhanget två saker. För det första skall de bostadsförsörjningsprogram som upprättas vara samordnade, redovisade bostadsområdesvis, för nybyggnad, förbättring av redan befintlig bebyggelse och sociala verksamheter. De skall ge kommunerna en möjlighet att samordna planeringen inom olika nämnder och förvaltningar och de boende en möjlighet till inflytande över planeringen. De skall ge ett incitament till medborgardebatt i dessa frågor och till en social helhetssyn på boendet. Vi understryker för det andra att man, om dessa åtgärder skall bli effektiva, inte får nöja sig med att se till att planeringen i de områden som byggs i fortsättningen blir bra. Man måste också gripa in i de områden som redan är färdiga. Det är ju i sådana bostadsområden som de flesta människor bor och kommer att bo under de närmaste decennierna. Vi har också några ytterligare förslag som framför allt syftar till att komma till rätta med segregationen. Men jag vill understryka att åtgärder för att förbättra den sociala miljön i sig är nödvändiga medel i kampen mot segregationen. Vi framför i vår motion förslaget om en kommunal anvisningsrätt som ett medel att förmå de privata fastighetsägarna att ta det sociala ansvar som de alltför länge har demonstrerat att de inte är beredda att ta frivilligt. Vi föreslår också att man genom bidrag till sammanslagning av mindre lägenheter till större skall kunna få ett medel i sin hand för att åstadkomma en allsidigare lägenhetssammansättning i flerfamiljshusområdena. De frågor som vår partimotion behandlar är inte nya, och problemen är inte okända. De berör väldigt många människor, och man skulle med de här medlen i sin hand kunna göra mycket stora insatser för många medborgare. Det saknas som sagt inte heller väl utarbetade och remissbehandlade förslag på området. Vi är mot den här bakgrunden verkligen förvånade och besvikna över att regeringen har visat en sådan brist på vilja och handlingskraft på detta område. Det finns inga förslag i den nya regeringens budget som skulle kunna föra verkligheten framåt. Våra två bostadsministrar har gjort sig kända för sin flitiga talarverksamhet, och det har sagts mycket i deras anföranden som har väckt uppseende. Jag vill för min del gärna framhålla att de i dessa anföranden också har sagt många bra saker och många vackra ord, som faktiskt har väckt förhoppningar om att de skulle ha en god vilja på det här området. Men i dag kommer inte ett förslag från dem till konkret handling. De har tydligen helt misslyckats med att stå emot de krafter som alltid har tyckt illa om den sociala bostadspolitiken och som nu har fått ett inflytande i regeringen. Inte minst kommer det till uttryck i deras förslag om förbättringar för de privata hyresvärdarna, som inte ens har kopplats samman med krav på socialt ansvar hos dessa. Vi har, herr talman, inte ens någon av de två bostadsministrarna här i kammaren i dag vid det tillfälle under året då riksdagen diskuterar bostadspolitiken. Jag vet inte om man skall tolka det som en symbol Nr 101 handling eller bara som ett olycksfall i arbetet. Men vad det än är tycker Torsdagen den jag att det är ganska uppseendeväckande. 31 mars 1977 I det här läget, där regeringen inte handlar, har vi lagt fram en rad konkreta förslag som skulle ha gjort det möjligt för riksdagen att gripa = Anslag till bostadsin, så att vi ute i samhället kunde få komma i gång med praktiskt re — byggande, m.m. formarbete. Dess värre har utskottsmajoriteten inte velat ta chansen utan följer lydigt regeringen i dess handlingsförlamning. Jag vill till herr Mattsson säga att när vi i reservationen 1 utförligt motiverar varför vi har lagt fram de konkreta förslag som nu presenteras i en rad andra reservationer, är det inte fråga om bara ordrikedom utan det är en motivering och en viljeyttring inför de konkreta förslag som har lagts. Vi har lagt märke till att man från utskottsmajoritetens sida inte argumenterar i sak utan bara hänvisar till att utredningsoch beredningsarbete pågår. Vi vet inte om bristen på argumenterande är ett erkännande av att det faktiskt inte finns argument eller om det bara är så att man tycker det är litet pinsamt att regeringen inte har handlat och att man vill ge regeringen en frist. Vad orsaken än är står det ju klart: Det finns inga argument för att vänta. Från socialdemokratisk sida kräver vi beslut nu. Det behövs inget ytterligare utredande. Jag går så, herr talman, över till att med några ord beröra det förslag beträffande bostadsbidragen som riksdagen har att behandla i år. Den 1 januari i år trädde nya regler i kraft för bostadsbidragen, som medförde förbättringar för stora medborgargrupper. Dessa förbättringar fattade förra årets riksdag beslut om på förslag av den socialdemokratiska regeringen. I år fullföljs några av de beslut, som riksdagen fattade, i den proposition som nu behandlas, t.ex. om barn som vårdas på institution, om bostadsbidrag till pensionärer, om barn som har föräldrar som inte lever tillsammans. Dessutom föreslås ytterligare några förbättringar. Vi tycker att dessa förslag är bra och vi tillstyrker dem. Vi tycker också att det är mycket bra att regeringen avstår från att föra fram ett annat förslag som den borgerliga oppositionen förra året drev igenom och som skulle ha försämrat bostadsbidragen till ensamstående lågavlönade föräldrar.

Det är emellertid på två punkter som vi är starkt kritiska mot de förslag som regeringen har lagt fram. För det första har regeringen inte velat göra några insatser för att gå 61 vidare i kampen mot den byråkrati och det krångel som faktiskt finns på detta område och som riksdagen förra året uttalade att det var angeläget att skyndsamt göra något åt. Vi har därför i en reservation krävt att regeringen snarast skall förelägga riksdagen förslag till förändringar som kan träda i kraft nästa år och som innebär bl.a. att kravet på ett årligt ansökningsförfarande slopas. För det andra är vi mycket kritiska mot att — jag ber att få hälsa biträdande bostadsministern välkommen in i kammaren — när regeringen nu lägger fram ett förslag till förbättringar av bostadsbidragen för pensionärer, så är det ett förslag som gäller en mycket begränsad krets bland de många pensionärer som skulle behöva förbättringar. Regeringens förslag gäller ju bara de ungefär 100 000 pensionärer som har sidoinkomster. Den förbättringen är, som jag nyss sade, välbehövlig. Men regeringen ställer ju alla de pensionärer utanför reformen som bara har folkpension och som lever i kommuner med låga bostadsbidrag. Fru Nilsson i Sunne kommer senare att exemplifiera vilka stora orättvisor detta förslag kommer att leda till, så jag skall inte gå in på någon konkret exemplifiering här. Men låt mig säga att vi finner det vara ytterst otillfredsställande och orättvist att de 800 000 pensionärer som befinner sig i en mycket besvärligare situation än de som får nytta av regeringens förslag nu helt utesluts från reformen. Vi finner det ytterst otillfredsställande att man inte har genomfört vårt förslag från bostadsutredningarnas sida och som vi nu fört fram i motionen om en lagfäst grundnivå, som skulle se till att pensionärerna garanterades en minimitrygghet oavsett var de bor. Vi finner det också ytterst otillfredsställande att regeringens förslag är så krångligt och kommer att leda till än större byråkrati än vad vi har i dag.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

Herr talman! Det står alltmer klart att 1970-talets bostadsbyggande innebär en så stor förändring av förutsättningarna för bostadspolitiken jämfört med grunderna för utredningarna inför 1974 års beslut att det inte kommer att gå lång tid förrän det är dags att se över flera centrala delar av bostadssektorn. Det jag då tänker på är bl.a. inriktningen och omfattningen av produktionen, som är något helt annat än den bild som fortfarande präglade bostadssektorn i början av 1970-talet. Vi har dessutom blivit tvungna att lära oss att leva med en högre inflation, som i sin tur ändrat förutsättningarna för reglerna om finansiering och beskattning av bostäder. Fastighetsekonomin är således ganska ordentligt försämrad, vilket det finns många bevis för. Hyresgästbasen Erik Svensson sade i ett anförande i februari att vi nu börjar komma farligt nära den gräns som vetter mot sämre service och försummade reparationer i våra bostäder. Han sade också: ”Statistiska centralbyrån har redovisat resultaten av sin fastighetsomkostnadsundersökning för år 1975. Den visar att de allmännyttiga bostadsföretagen genomsnittligt gick med ett underskott av nästan femman per m?. Det var inte heller så fett att vara privat fastighetsägare. Avkastningen på det kapital som sattes in i husen stannade vid 0,2 96.” Det sista, om inte annat, bör väl herr Bergman fundera på, eftersom han nyss försökte leda i bevis att regeringens förslag om förändrade låneregler för det enskilda bostadsbyggandet skulle innebära enbart en ökning av de redan befintliga vinsterna på den sidan. Som synes är de vinsterna — om några sådana över huvud taget existerar — högst marginella. Trots att vi satsar på bostadspolitiska åtgärder så mycket som exempelvis nästan två tredjedelar av totalförsvarskostnaderna är läget så pressat på bostadsmarknaden att vi nu måste leda in debatten på några av de kärnfrågor som riksdagen beslöt om så sent som 1974. Men det är inte bara ekonomin som förändrats under 1970-talet, utan också konsumenternas krav har förändrats på så sätt att de har kommit mer i centrum än under kolossalbyggandets tid på 1960-talet. Man accepterar inte längre 1960-talets betongmiljö, utan man efterfrågar större variation och valfrihet. Vidare har produktionen runt våra stora tätorter alltmer inriktats på förnyelsebyggande i stället för exploatering på tidigare oanvänd mark. Många nya problem som kan vara kostnadshöjande har dykt upp. Detta kräver också nya och snabba tag av myndigheterna för att förnyelsebyggandet skall få sådana förutsättningar att även statsbelånad bebyggelse skall kunna genomföras. Bara i Stockholmsområdet räknar man med att det finns utrymme för att bygga 90 000 bostäder exempelvis i just de här förnyelseområdena. Utskottet och statsrådet berör också den här viktiga frågan. 1974 års markpolitiska beslut har också förändrat en hel del förutsättningar för både sanering och byggande på ett sådant sätt, att det enligt min uppfattning finns anledning att följa utvecklingen uppmärksamt för att undvika att förändringarna blir rakt motsatta målsättningen — nämligen höjda bostadskostnader. Vi moderater har i detta stycke fogat ett särskilt yttrande till utskottsbetänkandet när det gäller vår negativa syn på markvillkoret. Markpolitiken i övrigt kommer snart upp som ärende i kammaren, vilket gör att jag nu inte närmare går in på den frågan. Förändringarna inom bostadssektorn kräver naturligtvis rörlighet hos myndigheterna och beslutsfattarna. Dess värre har bostadsoch markbyråkratin bara fortsatt att växa, och stelbentheten har blivit alltmer mar kant. Medan det blivit dyrare och svårare att följa den växande bostadsbyråkratin kan man från ansvarigt håll bara hänvisa till pågående eller nästan avslutat utredningsarbete. Det krävs handling på det här området, och jag har därför motionerat om vissa åtgärder mot byggkrånglet. Vad gäller inriktningen av bostadsproduktionen under 1970-talet har det blivit en annorlunda fördelning av byggandet mellan småhus och flerfamiljshus, vilket flera av de tidigare talarna har varit inne på. För tio år sedan byggde vi småhus bara till en tredjedel, medan andelen nu har fördubblats. Det är bra, om det skall ses som en ambition att försöka nå efterfrågan på småhus. Problemet är bara att det som socialdemokrater ibland kallar småhusraseri inte för svenska folket i allmänhet inneburit mer än högst marginella förändringar i boendet. Detta beror främst på att omfattningen på byggandet nästan stagnerat, vilket i sin tur betytt att antalet småhus i nyproduktionen inte är mycket större än vad det var förr. För tio år sedan byggde vi 30 000 småhus och i dag byggs det 40 000. Det är snarast för litet med tanke på den väldiga efterfrågan på småhus som råder i hela landet — våra köer i kommunerna och bankerna visar detta. Icke minst viktigt är det att titta på fördelningen mellan småhus och flerfamiljshus i det totala bostadsbeståndet. Vid ett sådant studium framgår det att småhusen år 1965 utgjorde 45 26 av hela beståndet, och resten var således flerfamiljshus. I slutet av 1976 hade denna siffra sjunkit till 43 96. Svenska folkets möjligheter att bo i småhus — som ungefär 80 96 vill — har således minskat sedan 1965, trots de senaste årens höga småhusandel i byggandet. Man har också räknat ut när vi exempelvis skall kunna uppnå det förhållandet att 50 926 av alla bostäder är småhus. Förutsatt att vi håller samma takt som nu i byggandet skulle det inträffa någon gång på 1990-talet. Jag har med de här uppgifterna velat korrigera den ensidiga bild av bostadsbyggandet som de som är emot byggande av egnahem i stor skala ofta visar upp; det har de gjort även i den tidigare debatten i dag. För att man verkligen skall kunna erbjuda konsumenterna valfrihet på bostadsmarknaden krävs en jämn produktion, som kan tillhandahålla olika bostadstyper med olika standard. Vidare måste inriktningen vara att markbostäderna skall dominera byggandet. Storlekarna på bostäderna måste variera så att en familjs behov av en viss storlek på bostad inte skall behöva avgöra valet mellan småhus och lägenhet. Det betyder att man måste styra byggandet mot fler större lägenheter — till skillnad mot vad som har hänt under senare år — och även fler mindre markbostäder. Alla oavsett ålder skall kunna se att det finns bostäder som svarar mot just deras önskemål. Som jag sade tidigare är konsumenternas krav på kvalitet, inte minst när det gäller bostadsmiljön, påtagligare i dag. Och det borde synas bättre i bostadsplaneringen och produktionen. Förmodligen är det just kravet på en bättre bostadsmiljö som medfört en ökad efterfrågan på småhus och markbostäder. Det är således klart att regeringsförklaringen från i höstas väl följer de önskemål som finns på bostadsmarknaden. Satsning på bättre bostadsmiljö, ökat inflytande för bostadskonsumenterna och större variation när det gäller upplåtelseformer är krav som täcks väl av regeringsförklaringen. Det senare kravet är inte minst viktigt att driva för att — precis som efterfrågan anger — fler skall kunna äga sina bostäder, direkt eller indirekt. Herr talman! Jag vill i det här sammanhanget understryka att eftersom det finns alla skäl för att se positivt på en stor andel markbostäder och småhus med äganderätt i nyproduktionen vore det naturligtvis helt bakvänt om man skulle försämra de ekonomiska möjligheterna för vanliga inkomsttagare att bo just i småhus. Inför fastighetstaxeringen 1975 ändrades villabeskattningen med hänsyn till de — huvudsakligen beroende på inflationen — högre värden som taxeringen då gav. Socialdemokraterna ville ha en högre skatt, men lotten och de borgerliga ordnade en lägre. År 1980 genomförs en ny fastighetstaxering, och därför har vi moderater motionerat om förberedelser i skattehänseende inför den taxeringen, så att vi undviker den förvirring och osäkerhet som år 1975 uppstod bland småhusägarna. I god tid skall man kunna tala om vilka skatteregler som skall gälla. Att före de förändringar som då måste göras försöka höja småhusskatten är ur många synpunkter felaktigt. Som jag nämnt kan det inte vara klokt att möta den stora efterfrågan på småhus, inte minst från unga barnfamiljer, med skattehöjningar. Att införa skattehöjningar vore också orättvist mot dem som på senare år äntligen har fått möjlighet att köpa sitt småhus. Svårigheterna att genom bostadsskatteändringar komma åt effekten av hög inflation, höga marginalskatter och ibland höga fastighetspriser på grund av stor efterfrågan är betydande. Skulle man dessutom enbart genom bostadsskattehöjningar försöka skapa en full rättvisa för alla bostadskonsumenter blir problemen oöverstigliga. När vi utformar skatteregler för boendet måste vi utgå från normalfallen, som är småhusköp av familjer som gärna gör stora ekonomiska uppoffringar, i synnerhet de första åren, för att få en bra bostad med god barnmiljö. De tänker inte på några spekulationsvinster utan skaffar sig en bostad som de vill ha för en lång tid och kan trivas i. Det finns, herr talman, inga skäl att nu tro sig kunna lösa några avgörande bostadspolitiska problem genom skatthöjningar för småhusägare. I det sammanhanget vill jag nämna att det är bra att utskottet uttalar behovet av en översyn av de regler som en del kommuner litet brådstörtat snickrat ihop för att motverka spekulationsvinster vid fastighetsförsäljning. Något så när rimliga och lika villkor måste gälla för dem som tvingas sälja sin bostad för att kanske byta kommun. Jag vill också påstå att det moderata förslaget att försöka finna lösningar på problemen med det kreditbehov som finns när det gäller ombyggnad av gamla småhus förmodligen skulle minska prishöjningarna. Om inte bara nyproduktionen var ett ekonomiskt vettigt alternativ för köpare utan också äldre småhus med bra lån och rimlig insats, skulle man motverka förslumning och öka valfriheten. Satsning på nya bostadsformer, nya bostadslösningar och variationer i hustyper och bostadsstorlekar i en mänsklig miljö måste bli 1980-talets bostadspolitik. Det bostadspolitiska reformarbetet måste därför fortsätta. Bostadsefterfrågan skall få styra regelsystem och planfrågor. Alla medborgare oavsett ålder måste få sina önskemål tillgodosedda. Det är dessutom dags att göra radikala nedskärningar av bostadsbyråkratin, att ta fram en ny bygglag och att sätta ökad tilltro till människornas önskemål.

Herr talman! Först några ord om lagen om tillstånd till förvärv av hyresfastighet. Civilutskottet har i betänkandet 20 ställt sig bakom kravet i den socialdemokratiska motionen att möjliggöra en utökning av lagområdet. Det får ankomma på regeringens kansli att svara för de ytterligare utredningar som behövs. Men utskottets uppfattning att något bör göras — och det utan dröjsmål — kan ingen ta miste på. Jag beklagar bara att beslutet har fått den utformning som framgår av betänkandet. Det hade varit rakare att öppna en möjlighet för berörda kommuner att söka sig in i lagsystemet. Nu påstår de skriftlärde att regeringsformen hindrar en sådan enkel och begriplig lösning. Omvägen över kanslihuset är intressant därigenom att vi nu får ett mått på regeringens intresse för de här frågorna. I civilutskottet har skett en omsvängning på relativt kort tid, nämligen från 1975 — då vi från socialdemokratiskt håll fick ingå en kompromiss som ledde till att lagkomplexet kom att omfatta de tre storstadsområdena — till dagens enhällighet. Så sent som den 7 december 1976, jag syftar då på interpellationsdebatten här i riksdagen, var det ganska oklart var regeringens företrädare egentligen stod. Redan då vädjade jag till statsrådet Friggebo att allvarligt överväga en utvidgning av lagområdet. Anledningen till detta var enkel. Den bestod i vetskapen om att fastighetshajarna sökte sig till nya orter utanför lagområdet. På den punkten hade vi inte samma bedömning. Statsrådet Friggebo hade då inga sådana informationer. Vi fick i stället veta att hon själv hade gjort upprepade resor i landet, att hon hade goda kontakter med hyresgäströrelsen samt att justitiedepartementet hade kontakt med samtliga kommuner. Inget oroande hade nått hyresgästerna i kanslihuset. Jag envisas med att kalla den nuvarande regeringen för hyresgäster i kanslihuset. Jag har, herr talman, sedan funderat över vad denna bristande kontakt mellan regeringen och händelseutvecklingen på fastighetsmarknaden egentligen byggt på. Var det en rädsla för att se verkligheten som den var? Eller var det okunnighet i största allmänhet? Bara några dagar efter interpellationsdebatten presenterade tidningen Vår Bostad en förteckning över nya platser som invaderats av kända fastighetsspekulanter. Där fanns Eskilstuna, Uppsala, Örnsköldsvik och Ludvika. Uppsala har hemsökts vid olika tillfällen. I Jakobsberg utanför Stockholm och därmed också utanför lagens nuvarande tillämpningsområde var en rad fastigheter med i ett spekulationsköp som hyresgäströrelsen fick klara ut. I detta sammanhang nämns kommuner i båda Norrland och Skåne som fastighetshajarna fattat intresse för. Nå — nu är vi en bit på väg. Det har gått nära fyra månader sedan statsrådet Friggebo lovade att ”överväga frågan om åtgärder mot försumliga lagfartssökande”. Det är bra om vi får ett besked om vilka åtgärder regeringen har satt in. I en rapport från riksrevisionsverket nämns bl.a. att antalet försenade lagfarter är stort — ca 21 26. Det kostar samhället ränteförluster och förluster som sammanhänger med att stämpelskatten har en ekonomisk betydelse. Vad har åtgjorts sedan vi trätte om detta i december 1976? Regeringen skulle vidare göra en kartläggning av bankernas utlåningsstrategi vid fastighetsaffärer som görs i ren spekulation. Det är ju bankerna som medverkar med långivningen. Jag vill självklart inte skära alla över en kam. Men flera banker figurerar i åtskilliga köp som långivare till personer som i sammanhanget inte är rumsrena. Det är svårt — ja, näst intill omöjligt — för en vanlig medborgare att tränga in i bankernas egen värld. Numera har samhället styrelserepresentanter i bankstyrelserna. Och ändå kan vissa banker ogenerat medverka i sådana lånetransaktioner. Det är med förlov sagt egendomligt att samhällsrepresentanterna utövar sin insyn så slappt och viljelöst. Jag har i några bostadsdebatter hört hård kritik riktas mot bankernas kreditgivning. Den kritiken är verkligen inte obefogad. Jag lyssnade till herr Claesons inlägg, där han yrkade bifall till sin motion nr 917 med förslag om att lagen skulle utökas till att avse de 25 största kommunerna. Jag tror att det är en dåligt övervägd idé. En sådan lagändring skulle betyda att Solna och Sundbyberg skulle gå ur systemet. Svedala utanför Malmö och Mölndal utanför Göteborg skulle också gå ur systemet. Det kan inte vara herr Claesons mening att något sådant skall ske. Förslaget är helt enkelt inte tillräckligt genomtänkt. Så några ord om bostadsbyggandet. Det har minskat kraftigt under senare år. Den utvecklingen var väntad. Från åren 1965-1974 med rekordstor byggnation — då vi genomförde programmet om en miljon nya lägenheter — är vi nu nere i 60 000 färdigställda lägenheter under 1976. Igångsättningen ser ut att bli ungefär på denna nivå också innevarande år. Samtidigt vet vi att ca tre fjärdedelar av nyproduktionen är småhus. För dem som motverkar segregeringen kan det vara bra att veta skillnaden i storlek mellan lägenheter i småhus och flerfamiljshus. De större lägenheterna finns i småhusen. Den genomsnittliga ytan är där ca 123 m?, I flerfamiljshusen är genomsnittsytan 70 m?. Man skall blanda hustyper och besittningsformer i samma bostadsområde, sägs det i bostadspropositionen. Det är en bra grundtanke — inte bara för att motverka segregationen utan också för att åstadkomma mer sammanhållna bostadsområden. Först då kan vi skapa underlag för en funktionell service. Jag anser det så viktigt att komma till rätta med segregationen att alla goda krafter måste medverka i den uppgiften. Jag tar upp denna fråga eftersom tidpunkten nu är inne att bestämma både inriktning och omfattning av morgondagens bostadsproduktion. Det står helt klart att bostadsbyggandet måste öka. Vi måste sega oss upp ytterligare några tiotusental lägenheter varje år. För i förlängningen av dagens bostadsmarknad skymtar vi allt klarare en växande bostadsbrist. Nyrekryteringen av arbetskraft försvåras. Det är viktigt att komma ihåg att byggarbetarkåren har minskat kraftigt. När sedan byggandet dras upp igen saknas det yrkesfolk. Så kan det helt enkelt inte få fortsätta. Samhället har länge gjort småhuset till en modesak. Det har i folkmedvetandet trängt tillbaka lägenheten i flerfamiljshuset. Det är massmedia och vissa politiker som gjort insatsen att inbilla folk att småhuset har alla fördelar och lägenheterna i flerfamiljshuset alla nackdelar. Man får ibland nästan intrycket att det är abnormt att bo i hyreshus eller bostadsrättslägenhet. Jag skulle ha förstått kampanjen bättre om den hade kombinerats med allvarliga försök att blanda inte bara bebyggelsen utan också de sociala grupperna i samhället. Men det kostar att flytta in i ett eget småhus. Det har blivit bättre sedan den socialdemokratiska regeringen lade fram förslaget om fördelaktigare finansieringsformer och ett ökat bostadsbidrag. Under 1976 har exempelvis antalet småhus med bostadsrätt inom bostadskooperationen ökat. Lägenheterna i välplanerade flerfamiljshusområden måste nu få en större chans även om det måste ske på småhusens bekostnad. Jag menar att ett utökat ekonomiskt stöd från statens och kommunernas sida måste till för främjandet av ett i alla avseenden förbättrat och attraktivt flerfamiljshusbyggande: större lägenheter, bättre utrymmen för aktiviteter, ökade sociala investeringar för fritidsoch föreningsverksamheten. Och håller man ihop bostadsområdena — detta oavsett hustyp — är det lättare att forma den nödvändiga servicen, barndaghem, kommunikationer etc. Om man sprätter ut småhusen i stora, vidsträckta områden, där småhus finns så långt ögat kan nå, åstadkommer man verkligen ingen uppbygglig syn. Så får vi inte fortsätta! Gör vi det fjärmar vi också vissa bostadsgrupper från de andra i samhället. Jag sade att småhusen nu måste stå tillbaka när det gäller resursanvändningen för flerfamiljshusen, med de krav som ställs också på dessa bostäder. När jag under gårdagen läste Dagens Nyheter och uppgiften om att statsrådet Friggebo nu skulle göra en insats i svensk politik, tyckte jag att hon var inne på det rätta spåret. Det skulle bli dyrare att bo i småhus — av mig översatt till egenägda småhus. Jag utgick nämligen ifrån att hyreshusen och bostadsrättens småhus inte berördes. Med en viss iver slog jag så under gårdagen upp Svenska Dagbladet, som i åratal har engagerat sig för villaägarna i form av våldsamma attacker mot det socialdemokratiska partiet. Denna tidning erbjuder i normalfallet inga glädjeämnen för den som hör hemma i svensk arbetarrörelse. Och vad fann jag väl där av statsrådet Friggebos utlovade utjämning av boendekostnaderna? Naturligtvis ingenting. Först i dag Nr 101 tar tidningen upp frågan och då med det lugnande beskedet att villaägarna Torsdagen den inte skall vara oroliga. Det var inte så illa menat. Lugnet är återställt. 31 mars 1977 Allt återgår till det som varit förut under den nya regeringen. Det har Svenska Dagbladet och Birgit Friggebo klarat av. Så står vi där — alla — Anslag till bostadsvi andra som trodde att regeringen nu äntligen hade enats om en konkret — byggande, m.m. åtgärd. Och nu är allt som vanligt igen. Det lönar sig att satsa på bättre bostäder i flerfamiljshus. På senare tid har nya lägenhetstyper, bättre planlösningar och ett från början mera integrerat socialt tänkande kommit att prägla produktionen av lägenheter i flerfamiljshusen. Har man lirkat sig förbi de oftast stela lånereglerna så märks förnyelsen tydligt. I dag inviger Svenska Bostäder det s.k. Kistaområdet i Norra Järva i Stockholm med ett nytt centrum och med en bebyggelse av olika hustyper och i olika upplåtelseformer. I det företag som jag verkar i — HSB — presenterades för en tid sedan en broschyr i en kommun intill Stockhom med s.k. terasslägenheter. Man efterlyste intresset för en sådan boendeform. Svaret blev enormt. Nära en tredjedel av kommunens hushåll ställde upp. Förnyelsens vind måste stimuleras. Det gäller också kommunerna. Ett djärvt grepp —- men hedrande för kommunen -— är det som tagits i Landskrona. Alldeles intill Öresund — i ett område som tidigare av hävd varit ett villareservat — uppförs nu bostadsrättslägenheter. I stället för två familjer kommer framöver ett 90-tal hushållsmedlemmar att bo i det vackra området. Om vi skall bryta en trend som med rätta ifrågasätts, så måste alla ställa upp — bostadsföretag, riksdag, kommunerna, kreditinstituten och konsumenterna — för att driva utvecklingen i riktning mot ett boende med plats för alla grupper i samhället. Den satsningen bör vi göra av många skäl. Först när boendet i flerfamiljshusen ges samma förutsättningar som i de nyare egenägda småhusen och villorna kan vi tala om likvärdighet i boende. Först då blir lägenheten i flerfamiljshuset ett alternativ till småhuset. Först då får vi grepp över segrationen, och först då kan vi nå fram till likvärdiga boendekostnader mellan olika typer av bostäder.

Herr talman! Finns det några praktiska möjligheter för vanliga hyresgäster att ha något inflytande över sin bostadssituation, över kostnader, hyror, bostadsutrustning och miljö — både den inre och den yttre? Det är en fråga som det är befogat att ställa. Så länge som bostaden inte behandlas som en social rättighet utan som en handelsvara, och så länge privat vinstjakt, ägande och spekulation tillåts förekomma på bostadsmarknaden — så länge omöjliggörs också ett riktigt boinflytande för hyresgästerna. För att säkra en boendedemokrati måste alltså sådana åtgärder vidtas 69 som gör slut på alla vinstoch spekulationsintressen på hela bostadsmarknaden. De privata hyreshusen måste överföras i kommunal eller kooperativ ägo. Andra förvaltningsformer måste prövas så att de boende får bestämmanderätten över sin bostad. Bostadsrättsprincipen tycks f. n. vara den förvaltningsform som i kombination med kommunalt eller kooperativt ägande av bostaden ger det bästa inflytandet för hyresgästerna. Bostadsministern har vid upprepade tillfällen propagerat för just bostadsrättsprincipen. Men fru Friggebo sätter ägandet som villkor för boinflytande. Och det måste vara en helt felaktig och en helt orimlig ståndpunkt. Det finns ingen anledning att värna om kopplingen mellan ägande och boende. Ägandet både kan och bör vara en samhällsangelägenhet, eftersom bostaden är en social rättighet. Boende och förvaltning däremot är en koppling som man måste värna om. Inom förvaltningsprocessen finns nämligen alla de frågor som har betydelse för de boende. Där ligger driftsoch underhållsarbetet och utformningen av den inre och den yttre miljön. Regeringen skall komma med förslag till åtgärder som skall lättare för hyresgäster att bilda bostadsrättsföreningar och överta ägandet, säger fru Friggebo i dag i Svenska Dagbladet. Jag menar att det är ett sätt att utestänga många människor som bor med vanlig hyresrätt — och det gör trots allt de allra flesta människorna — från boinflytande därför att många av dem aldrig kommer att ha råd att förvärva en insatslägenhet. Det är också ett sätt att dra in ytterligare en del av bostadsbeståndet i spekulationskarusellen. För att säkra ett direkt boinflytande måste alltså för det första nya förvaltningsformer prövas för flerfamiljshusen där hyresgästerna får ett ökat ansvar för förvaltningen. En sådan förändring skulle förmodligen också kunna bryta eller i vart fall minska privatiseringen och den isolering som finns i många bostadsområden och stimulera till kollektivt boende. För det andra — och det är väldigt viktigt — måste alla flerfamiljshus överföras i samhällelig ägo så att spekulationen försvinner. Många av de bostadsområden som byggdes på 1960-talet och i början på 1970-talet har en dålig fysisk och social miljö. Det behövs stora insatser för att avhjälpa dessa brister. Det föreslås i årets budgetproposition att 35 milj.kr. skall utgå till förbättringar av bostadsmiljöer. Det är alldeles för litet pengar om man verkligen skall kunna åstadkomma några förbättringar. Dessutom är det knutet ett villkor till bidraget, nämligen att kommunerna måste satsa lika mycket pengar som bidraget utgår med. Det får till följd att de kommuner som allra bäst behöver förbättra miljöerna i sina bostadsområden inte har råd att söka bidrag härför. Därför menar vänsterpartiet kommunisterna att bidragsdelen bör höjas till minst 75 96 och att anslaget därför måste höjas till 60 milj.kr. Utskottet avstyrker vänsterpartiet kommunisternas krav genom att hänvisa till att det finns möjlighet att låna pengar. Men det är faktiskt skillnad på lån och bidrag. Ett lån skall alltid betalas igen, och det drabbar också svårast de kommuner som har det kärvast ekonomiskt. Många bostadsområden är starkt segregerade när det gäller både ålderssammansättning och befolkningssammansättning. Ett sätt att stoppa denna segregering är att införa en obligatorisk kommunal bostadsförmedling genom vilken alla nyproducerade och lediga lägenheter anvisas. En annan positiv effekt av en obligatorisk kommunal bostadsförmedling skulle vara att man kommer till rätta med den svartabörshandel och den spekulationshandel med lägenheter som ökat i omfattning under senare år och som gjort det allt svårare för vanliga inkomsttagare att konkurrera om lediga bostäder. Den obligatoriska kommunala bostadsförmedlingen bör gälla i storstadsområden och i större kommuner där det råder brist på bostadslägenheter. Det är allmänt bekant att hyrorna under senare år har fortsatt att stiga i allt snabbare takt trots statliga räntesubventioner av ganska betydande omfattning. Under 1976 steg i genomsnitt hyran med 14 96. Allt fler hushåll måste få bostadsbidrag för att klara de stigande boendekostnaderna. Bostadsbidrag kommer aldrig att kunna lösa problemet med höga hyror, i vilken form de än utgår. Med nuvarande bostadspolitik hamnar ju också dessa bidrag hos dem som spekulerar i människors behov av bostad. Det är ju så att bostadsbidragen utgör i realiteten en garanti för byggkapitalets, markkapitalets och bankkapitalets profiter, och bostadsbidragen gör det också lättare för dessa kapitalägare att ta ut de orimligt höga hyrorna. Men bostadsbidragen är helt nödvändiga för många familjer, för barnfamiljer, för låginkomsttagare, för handikappade och pensionärer, för att nämna några, så länge ingen grundläggande förändring av bostadspolitiken sker. Vpk har under flera år fört fram krav om att staten bör ekonomiskt ta över kommunernas ansvar för bostadstilläggen. Dessutom har vi föreslagit att kommunerna skall vara skyldiga att ompröva tilläggen när hyreshöjningar sker under bidragsåret. Det är självklart att bostadstilllägget skall baseras på de faktiska hyreskostnaderna. Dessutom borde åldersgränsen för att få eget bostadsbidrag sänkas till 17 år. Från den 1 januari i år sänks åldersgränsen från 20 till 18 år och det är i och för sig en bra förändring. Men fortfarande kvarstår orättvisan för de ungdomar som skaffat egen bostad men ännu inte fyllt 18 år. För de ungdomar som bor kvar hemma får inte föräldrarna bidrag längre än t.o.m. barnets sextonde år. Det är alltså ett glapp däremellan och därför föreslår vpk att man sänker gränsen till 17 år. Herr talman! Varken stadsplaneringen eller bostadsbyggandet har följt med i samhällsutvecklingen. Tvärtom är både boendemiljöerna och boendetyperna utformade för att passa ett livsmönster som de flesta familjer har lämnat. Det faktum att allt fler kvinnor väljer att förvärvsarbeta — nästan 70 26 av kvinnorna förvärvsarbetade under 1976, och ökningen är störst bland kvinnor med småbarn — borde slå igenom i bostadsplaneringen. Men fortfarande utformas lägenheter och bostadsmiljöer efter ett familjemönster där kvinnan är hemarbetande och mannen bortarbetande. I 40 år har debatten om ökad boendeservice pågått och fortfarande gäller Alva Myrdals påpekande om det absurda i att 20 kvinnor står bredvid varandra i 20 små kök och lagar sin mat, medan 20 små barn sitter och leds i var sitt rum. Mycket små resurser har satsats på att vidareutveckla flerfamiljshusen för att göra det kollektiva boendet attraktivt, trots att det rimliga vore att satsa just på mer kollektiva boendeformer. Vänsterpartiet kommunisterna har föreslagit att bostadsstyrelsen skall få 25 miljoner för att stimulera till ett ökat kollektivhusbyggande och även utreda formerna för detta. Men också gamla och redan färdiga områden måste kompletteras med mer kollektiv och social service. Herr talman! Det behöver väl inte påpekas att frågan om kollektivhus också är en jämställdhetsfråga. I kollektivhus och servicehus har förvärvsarbetande kvinnor bättre förutsättningar att bli jämlika med männen när det gäller ansvaret för hem och familj. Trots att det rimliga vore att utveckla flerfamiljshusboendet och kollektivhusboendet med tanke på det förändrade familjemönstret så har utvecklingen gått tvärtemot, och bostadsbyggandet har i stället inriktats på småhus med alla deras nackdelar från både samhällsoch kvinnosynpunkt. Andelen småhus av nyproduktionen var 1976 inte mindre än 74 96. Den kommer troligen att stiga, om inga radikala åtgärder vidtas för att få en annan inriktning av produktionen. De ekonomiska och samhälleliga effekterna av en ökad andel småhus borde utredas. Frågan måste ställas om samhället har råd att i tätorterna satsa på en boendeform, som innebär ett i många avseenden stort slöseri med de allmänna tillgångarna. Stockholms läns landstings regionalplanekontor har gjort en s.k. kunskapsöversikt, som belyser olikheterna mellan småhus och flerfamiljshus i skilda avseenden. Av den översikten framgår att det åtgår mer energi för att värma upp ett småhus än en flerfamiljslägenhet av samma yta. En familj som bor i småhus förbrukar drygt 50 26 mer energi än vad en familj i ett flerfamiljshus gör. I ett villaområde upptar trafikanläggningarna mer än dubbelt så stor yta som i ett område med trevånings lamellhus. Invånarna i hårdexploaterade områden får genom taxeutjämningen bidra till att täcka kostnaderna för trafiken i glesare områden. Om man bor i småhus, måste man nästan alltid ha bil, ofta två bilar, och en bilist förbrukar 3,5 gånger så mycket energi som en kollektivtrafikant. Småhusen kräver också 3-5 gånger så mycket mark som en flerfamiljslägenhet med samma yta. Jag tror, herr talman, att det är skattepolitiken som tillsammans med utvecklingen på bostadsmarknaden har bidragit till att driva fram småhusvågen. Villaägarna drar fördel av de absurt förmånliga ekonomiska villkoren. En villaägare kan på fem år tjäna mellan 50 000 och 100 000 kr. tack vare inflationen bara genom att bo. Det är inte precis någon dålig förtjänst. Dessutom kan en villaägare genom ränteavdragen årligen tjäna mellan 4000 och 10000 kr. i minskad skatt. Ju högre inkomst och ju dyrare bostad man har, desto större blir denna typ av subvention. Bara det är ganska absurt. Avdragsrätten gör att det blir upp till 40 926 billigare att äga än att hyra sin bostad. Även kommunerna subventionerar på sitt sätt småhusbyggandet, eftersom de flesta kommuner inte tar ut de verkliga anläggningskostnaderna. Många kommuner subventionerar varje småhus med ungefär 20 000 kr. Det finns exempel på att subventioneringen uppgått till 40 000 kr. Det talas, herr talman, från borgerligt håll mycket om att det måste få råda valfrihet på bostadsmarknaden. Fru Friggebo säger i dag i en intervju i Svenska Dagbladet att ”det skall råda kostnadsneutralitet i boendet”. Hur skall fru Friggebo och regeringen åstadkomma detta? Det förutsätter ju en helt annan skattepolitik och en helt annan bostadspolitik. Vidare säger fru Friggebo att ”det skall bli mindre skillnader mellan hyrt och ägt”. Det skall således fortfarande få finnas skillnader och då till villaägarnas fördel, eller hur? Och hur stor skall denna skillnad vara? Det råder ingen valfrihet på bostadsmarknaden, och det kommer inte att bli någon heller så länge vi har en regering som värnar om kapitalbildning, privata profiter och ägande på bostadsområdet. Om man skall tala om valfrihet så skulle det i så fall vara den rikes frihet att välja en ur alla aspekter dyr bostad utan att behöva betala för den. Å andra sidan har den fattige frihet att välja det som blir över och samtidigt betala för den rikes dyra villa. För någon måste betala kalaset, och det får de människor som bor i flerfamiljshusområdet göra via sin skattsedel. Det finns också ett samband mellan familjernas ekonomiska resurser och val av boendeform. Allmänt gäller att nettoinkomsten är högre hos dem som bor i småhus än hos dem som bor i flerfamiljshus. Enligt Institutet för social forskning är det också socialgrupp I som har ökat sitt småhusboende mest. Ett kraftigt minskat småhusboende kan konstateras för arbetslösa, invalidiserade och pensionerade arbetare. Fru Friggebo gjorde ett utspel om att det skulle bli dyrare att bo i småhus. Jag skulle vilja veta hur den fördyringen skall tas ut och vilka åtgärder fru Friggebo tänker vidta för att utjämna skillnaderna mellan olika typer av boende. Herr talman! Från kvinnosynpunkt motverkar småhusboendet jämlikhetssträvandena. Det är dock mer lokaliseringen av småhusbebyggelsen än själva boendeformen som försvårar kvinnans strävan till social och ekonomisk frigörelse. Utskottet har behandlat vpk-motionerna mycket knapphändigt. De avstyrks i de flesta fall med motiveringen att frågan utreds eller att någon åtgärd inte är påkallad för att komma till rätta med de orimliga förhållanden som råder på bostadsmarknaden och i bostadspolitiken.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

Herr talman! Det övergripande målet för bostadspolitiken är att betrakta bostaden som en social rättighet och en nyttighet som skall erbjudas alla medborgare och då i form av tillräckligt stora och välutrustade lägenheter. Om detta har det rått ganska stor enighet. Däremot har vi ofta haft skilda meningar om den väg vi skall gå för att nå det här målet. Budgetpropositionen visar klart att det övergripande målet för den sociala bostadspolitiken ligger fast. Samtidigt är propositionen ett viktigt steg på vägen att uppnå ökad likställdhet i boendet. Låt mig peka på tre förslag i propositionen. Det första är förslaget om att räntebidrag skall kunna utgå också för tomträttsgälden när det är fråga om nybyggda småhus som bebos av låntagare. Det förslaget innebär att tomträtten jämställs med äganderätten i fråga om årliga kapitalkostnader. Det andra är att enskilt ägda flerfamiljshus nu får lånegränsen höjd till 92 96. Detta är en viktig förändring, inte i pengar räknat — det rör sig om blygsamma belopp —- men därför att den skapar större förutsättningar för en konkurrens både i byggande och, framför allt, i förvaltande. Mot detta förslag har tidigare här i dag riktats kritik. Jag återkommer till det senare. Den tredje och kanske viktigaste reformen är den möjlighet som öppnas för pensionärer att få statskommunalt bostadsbidrag när detta är gynnsammare än det kommunala bostadstillägget. Denna reform, som berör omkring 125 000 folkpensionärer, kostar mycket pengar, 100-110 milj.kr., av vilka staten skjuter till huvuddelen. Men reformen är angelägen. Insatt i ett större sammanhang är förbättring för folkpensionärerna en del i regeringens reformarbete på det viktiga sociala området. Också detta förslag har i dag blivit utsatt för kritik. Jag betraktar det dock som en dellösning och ett första steg för att ytterligare förbättra pensionärernas situation. Det är ett angeläget och viktigt steg som man här har kunnat ta. För bara några år sedan handlade bostadsdebatterna här i riksdagen om hur många bostäder vi skulle bygga. Mot bakgrunden av långa bostadsköer var antalet lägenheter som kunde produceras en viktig fråga. Kvaliteten på bostaden diskuterades inte. I dag har debatten svängt. Nu kritiserar ingen kommunerna för att bostadsbyggandet är lågt, utan kritiken skjuter in sig på dåliga boendemiljöer. Och visst finns det fog för den kritiken, men samtidigt måste vi komma ihåg att bostadsstandarden har förbättrats mycket kraftigt och att detta gäller både ökningen av bostadsytan och förbättringen av kvaliteten. Vi har fått denna viktiga sociala förbättring trots att bostadskostnaderna inte ökats snabbare, utan snarare långsammare än genomsnittet Under de allra senaste åren har antalet färdigställda lägenheter minskat. Under 1976 var vi nere i ca 60 000, men i år kommer vi att hamna på en extremt låg nivå. Boendeutredningen har angivit att vi under de närmaste åren borde bygga ca 70 000 lägenheter per år. Om vi hamnar under den nivån något år kan detta i och för sig inte anses särskilt oroande. Det finns ju fortfarande ett stort antal tomma lägenheter, främst i storstadsområdena. Men på något längre sikt inger utvecklingen oro. Skulle efterfrågan på bostäder snabbt öka, kan vi åter komma i ett besvärligt läge. Än värre är emellertid en annan situation. Kommunernas planberedskap är ofta dålig. Ingen kan väl anklaga kommunerna om de i ett läge med tomma bostäder anser sig böra ägna sig åt mera angelägna uppgifter än att ta fram nya planer för bostadsområden. Ofta har man dessutom måst kalkylera med strid om stadsplanernas utformning och dessutom en ganska stor osäkerhet om hur den framtida planeringen skall ske och vilka bostadspolitiska tankegångar som blir förhärskande. Men nu är faktiskt läget bekymmersamt. Det går ganska fort att bygga hus, men i regel tar det mycket längre tid att få fram planer. Bostadsdepartementet skall inte styra kommunerna, men det är angeläget att man mellan de berörda tar upp en allvarlig diskussion om det framtida byggandets omfattning och utseende. Om vi om några år riskerar att komma i en situation med brist på bostäder skall vi inte behöva använda stadsplaner som är dåligt genomtänkta och illa anpassade till de många krav vi i dag ställer på goda bostadsområden. Det är en viktig kommunal uppgift att i god tid skaffa ett bra planunderlag. En fråga som under den senaste tiden blivit allt aktuellare är den skilda sammansättningen av befolkningen i fråga om ålder, nationalitet, inkomst m.m. mellan olika kommuner i samma region. Vi brukar ofta tala om segregation i boendet. Särskilt stark är denna skillnad i Storstockholm. Där finns barnfamiljer, invandrare och låginkomsttagare samlade till vissa kommuner. För ett tag sedan blixtbelystes situationen, när några allmännyttiga företag klart sade ifrån att de inte kunde ta emot fler invandrare. Snabbt fanns det de som var framme och ville ställa de här företagen vid skampålen, anklagade för att sakna socialt ansvar. Intet kunde vara mer felaktigt. Det var just de företag, som nu sagt stopp, som hade visat och visade socialt ansvar. De företagen hade tagit emot invandrare. De företagen sökte uppfylla de mål för invandrarpolitiken som vi alla varit ense om — att invandrarna skall om möjligt få leva i samma situation och under samma förhållanden som vi som är födda i Sverige. Men nu kunde varken företagen eller kommunerna längre ge den service som var nödvändig. Då pekade några företag på detta — inte för att hindra invandrarna från att få en bostad utan för att samhället skulle ge invandrarna både en bra bostad och den nödvändiga servicen i fråga om skolor, barnomsorg, kulturellt stöd och social hjälp. I allmänhet utgår man från att de grupper i samhället som är svagast eller på något sätt har problem hänvisats till allmännyttiga bostadsföretag, under det att andra hyresvärdar säger nej. Det finns belägg för en sådan uppfattning. Men i Storstockholm är faktiskt läget det att den avgörande skillnaden går mellan olika kommuner, inte mellan olika former av bostadsföretag. Det här är ett problem som för varje år blir allt större. De kommuner som tar emot barnfamiljer, invandrare och låginkomsttagare får ett allt sämre skatteunderlag och allt svårare att sätta in olika former av stöd och hjälp. Så blir situationen allt orättvisare och människors möjligheter alltmer ojämlika, och vi kommer allt längre bort från våra bostadspolitiska mål. Här måste kommunalpolitiker från alla politiska partier tänka om och gemensamt bära ansvaret mellan alla kommuner i samma region. Socialdemokraterna har tagit upp och diskuterat detta och näraliggande problem i en partimotion. Motionen har i denna del följts upp av en reservation — det är reservationen 3 vid civilutskottets betänkande nr 18, och reservationen gäller kommunal anvisningsrätt. Det här förslaget har ursprungligen kommit från boendeutredningarna. Redan nu har kommunerna lagliga möjligheter att se till att man får förmedla upplåtelse av hyresoch bostadsrättslägenheter. Dock har tyvärr endast ett fåtal kommuner hittills utnyttjat denna rätt. Bostadsdepartementet håller på och överväger de problemen, och med hänsyn därtill har utskottsmajoriteten i det här läget föredragit att avvakta denna beredning.

Fru Dahl har mycket starkt kritiserat regeringen för att den inte velat lösa de bostadssociala problem som uppkommer genom segregationen — alltså inte velat lösa dem enligt de förslag som finns i de socialdemokratiska partimotioner som väckts. Mot detta kan riktas den invändningen, att problemen har varit kända en ganska lång tid. Jag tog för min del upp dem redan vid förra årets bostadsdebatt här i kammaren, och då hade vi ju en socialdemokratisk regering. En av de åtgärder som den förra regeringen vidtog var att tillsätta den bostadssociala delegationen, och vi måste väl nu vänta på de lösningar som den kan föreslå för att klara upp problemet. Men detta är alltså ett gammalt problem, som den nuvarande regeringen icke kan ta ansvaret för. Det är ett problem som uppenbarligen är väldigt svårlöst och där lösningarna måste sökas i samarbete mellan de statliga myndigheterna och kommunerna. Under en följd av år har vi i folkpartiet motionerat om att olika företagsformer bör få konkurrera på mera likvärdiga villkor, både i fråga om att bygga och när det gäller att förvalta. Under de senaste åren har det statliga subventionssystemet lett till att kapitalkostnadsandelen av hyran sjunkit, medan driftoch underhållssidan snabbt vuxit och nu i det närmaste motsvarar 50 26 av hyreskostnaderna. I detta läge är det angeläget att pröva olika sätt att få ner kostnaderna. En väg är att skapa ökad konkurrens mellan olika typer av företag. Förslaget att höja lånegränsen för enskilda fastighetsägare till 92 ?6 är främst motiverat av viljan att öka konkurrensen i fråga om drift och underhåll. Herr Bergman = Nr 101 har starkt kritiserat det här och sagt att detta är en attitydförändring Torsdagen den i bostadspolitiken. Men det är det inte, för vi har under flera år, gång 31 mars 1977 på gång, motionerat utan att kunna driva igenom våra förslag. Det här — kommer inte att innebära att några kommer att skära guld med täljknivar. — Anslag till bostads Det är ju faktiskt så nu, som tidigare framhållits, att inte ens de företag = byggande, m.m. som har 100-procentig belåning kan täcka sina kostnader med de nuvarande hyrorna. Än mindre kan de företag det som har en 92-procentig eller lägre belåning. En annan väg som prövats för att öka de boendes inflytande är att på olika sätt ge de boende ett ekonomiskt ansvar för väsentliga delar av drift och underhåll. Tanken kan först te sig något vågad, men den har prövats, och resultaten tycks vara positiva. Det här ger ett verkligt medbestämmande för dem som bor med hyresrätt. I detta sammanhang vill jag påminna om ett mångårigt folkpartiförslag att ge hyresgäster möjlighet att överta sina fastigheter och bilda bostadsrättsföreningar. Det förslaget har vi framfört gång på gång i riksdagen, men inte lyckats driva igenom det. Nu prövas detta gamla folkpartikrav i departementet. Under den allra senaste tiden har vi fått en tilltagande diskussion om de snabbt ökande byggkostnaderna. Herr Bergman analyserade problemet i sitt inledningsanförande. Kostnadsstegringen är betydligt snabbare än på andra områden. Till en viss del kan det finnas förklaringar: lönehöjningar, krav på energisparande, nya byggnormer, bättre handikappanpassning m.m. Men utskottet har ansett att detta inte är hela förklaringen. Det är viktigt att staten på alla sätt pressar ned produktionskostnaderna. Krav på uppräkning av tidskoefficienten måste vägas mot den prispressande betydelse man anser att denna har. Det är angeläget att hålla nere hyresnivån. Här delar jag den uppfattning som herr Bergman gjorde sig till tolk för när han talade om konkurrensen i byggandet. Bostadsbyggandet har under de senaste åren alltmer inriktats på småhus. Delvis kan det bero på att vi länge ensidigt byggde hyreshus. Valfriheten i boendet innebär visserligen att man skall kunna välja mellan ett småhus eller en lägenhet i ett större hus. Men riktig valfrihet innebär också att man skall kunna välja mellan olika lägenhetsstorlekar i alla boendeformer. Det kan man inte nu. 90 26 av lägenheterna i småhus som byggs f. n. är större än tre rum och kök, men 90 26 av lägenheterna i flerfamiljshus består av tre rum och kök eller mindre. Den snedvridningen måste rättas till. Det är en angelägen uppgift att i nyproduktionen blanda både olika storlek på lägenheter och olika storlek på hus.

Herr talman! Herr Strömberg i Botkyrka har hållit ett i många stycken utomordentligt anförande, präglat av den sociala känsla som jag vet att han har. Jag kan instämma i väldigt mycket av vad han sade. Vad jag inte kan förstå är att han då inte kan stödja de förslag som vi har lagt fram, så att vi i riksdagen får en chans att rätta till det som regeringen "” på grund av handlingsförlamning eller annat inte orkat göra. Låt mig först konstatera att herr Strömberg sade, att det förslag avseende pensionärerna som nu läggs fram är en dellösning. Varför skulle det då vara så farligt att begära — som vi gör — att regeringen måste återkomma med en helhetslösning som präglas av social rättvisa? Vad vidare gäller frågan om anvisningsrätt som ett medel att komma till rätta med segregationen sade herr Strömberg att detta inte är något nytt problem, och det är alldeles rätt. Herr Strömberg sade också att den gamla regeringen kunde ha gjort något åt detta. Det var just för att få medel att göra något åt det som den gamla regeringen gav bostadsutredningarna i uppgift att syssla med frågan. Utredningarna studerade problemet och lade fram förslag. Som herr Strömberg vet utgick remisstiden för de förslagen förra våren, och det var inte fysiskt möjligt att före valet presentera ett utarbetat förslag för riksdagen. Därför fick vi lägga fram förslaget i form av motion i stället för i form av proposition. Herr Strömberg hänvisade också till bostadssociala delegationen, och det är alldeles riktigt att den tillsattes av den gamla regeringen som ett av många instrument att råda bot på dessa problem. Men vi gjorde den erfarenheten i delegationen att det utan tillgång till det instrument som en kommunal anvisningsrätt innebär icke är möjligt att komma till rätta med de privata fastighetsägarnas brist på socialt ansvar. Vi har alltför länge prövat frivillighetens väg. Jag tycker att herr Strömberg, som verkar i en av de kommuner där detta problem är mest uppenbart, ändå måste vara medveten om detta. Det måste vara fråga om en förträngning, om han inte har klart för sig att vi dess värre är tvungna att tillgripa tvångsmetoder för att få en bättring till stånd. Jag vill därför, herr talman, inbjuda herr Strömberg och hans partivänner att stödja våra förslag, för jag förstår att ni i själ och hjärta tycker som vi.
Herr talman! Herr Strömberg i Botkyrka är tydligen medveten om den svåra segregation som finns i vissa bostadsområden, framför allt här i Storstockholmsområdet. I vpk-motionen 305 tas just detta problem upp, och det borde vara naturligt för herr Strömberg att stödja den motionen. Vi pekar där på att kommunerna för att komma till rätta med denna segregation måste få en kommunal bostadsförmedling genom vilken alla nyproducerade och andra lediga lägenheter förmedlas. Då skulle man få möjlighet att åt människor ge de lägenheter och bostäder som de av medicinska och sociala skäl kan behöva. Man skulle också kunna stoppa segregeringen i boendet och främja en mera allsidig hushållssammansättning, om alla hyresvärdar hade skyldighet att ta emot bostadssökande, som anvisas av den kommunala bostadsförmedlingen. Jag finner det märkligt att man kan förstå denna problematik utan att ändå vilja tillstyrka det förslag som vi har lagt fram. Vad sedan gäller bostadsrättsföreningsprincipen gör herr Strömberg samma misstag som regeringen, som kopplar ihop boende och ägande. Men vad man skall koppla ihop, herr Strömberg, är boende och förvaltning. Man får inte göra ägandet till en förutsättning för att få boinflytande, men det är ju så regeringen har för avsikt att göra för att öka boinflytandet, nämligen genom att stimulera hyresgästerna att ta över sina lägenheter. Men en sådan åtgärd kommer att få till följd en ökad spekulation i boendet. En förutsättning för att man skall få boinflytande är förstås att man tvärtom stoppar spekulationen och för över flerfamiljshusen i kommunal eller kooperativ ägo för att sedan ge möjlighet att prova de förvaltningsmetoder som bostadsrättsföreningsprincipen ger utrymme för. Men det är väldigt farligt att koppla ihop dessa principer, och det är helt fel att koppla ihop ägande och boende. Någon valmöjlighet råder ju inte på bostadsmarknaden. Med den nuvarande bostadspolitikens utformning har de flesta människor inte råd att vare sig förvärva insats i en bostadsrättsförening eller köpa villa. Därför måste i grunden hela bostadsfinansieringspolitiken förändras, om det skall bli någon valfrihet.
Herr talman! Får jag först bemöta fru Lantz i fråga om inflytandet över bostaden. Inom den allt fördelaktigare belåning som vi under årens lopp successivt har infört för bostadsrätter är ju den egna insatsen nu mycket liten. Det har ju varit ett viktigt steg för att göra det möjligt även för människor med låga inkomster att skaffa sig bostadsrätt. Jag ser bostadsrätten som utomordentligt viktig och angelägen när det gäller boendet. Det är inte bara fråga om ägandet utan det gäller framför allt att få större möjlighet att vara med och bestämma inte bara om sin bostad utan även om sitt grannskap. Det bör öppnas möjligheter även för människor som bor med hyresrätt att få större inflytande. Den som noga har läst fru Friggebos tal har kanske uppmärksammat att hon vid ett flertal tillfällen har hänvisat till de försök som pågår där hyresgäster med hyresrätt har fått större inflytande. Fru Friggebo uppmanar till nya försök för att få fram sådana här bra former för inflytande. Jag vill tacka fru Dahl för komplimangen. Jag bor i en kommun där vi tyvärr har väldigt svåra problem, som vi dagligen möter. Jag är inte helt övertygad om att de förslag som nu har presterats är de absolut bästa när det gäller att lösa problemen. Jag upplever den här frågan som mycket komplicerad och jag vill betona att skiljelinjen inte bara går mellan olika grupper av fastighetsägare, utan den går också i hög grad mellan olika kommuner. En lag som skulle ge anvisningsrätt åt kommunal bostadsförmedling ter sig för mig som det sista man bör tillgripa. Men det skulle i alla fall inte vara tillräckligt. Man måste på något vis initiera de kommuner, som hittills inte har velat hjälpa till att klara upp de här problemen i storstadsområdena, att ta sitt ansvar och börja bygga på ett mer varierat sätt. Det måste gå att övertala dessa kommuner till frivilliga insatser. Den uppfattningen har jag stöd för i ett papper som jag i dag fick från arbetsutskottet i Storstockholms bostadsförmedling som vill fästa riksdagens uppmärksamhet vid just dessa problem.
Herr talman! Jag är väl medveten om att storstadsregionerna, i synnerhet Stockholmsregionen, utöver problemet att de privata fastighetsägarna inte vill ta sitt ansvar, har de regionala problem som herr Strömberg har skildrat. Det är alldeles självklart att i de frågorna, i synnerhet med tanke på att vi har kommunal självbestämmanderätt, måste det till särskilda överenskommelser på frivillig grund mellan kommunerna. Det innebär emellertid inte att vi inte behöver ta itu med det andra problemet — att på något sätt förmå de privata fastighetsägarna att ta ett socialt ansvar.

Jag har träffat många som i sådana situationer t.o.m. stolt har visat för mig att man hellre låter lägenheter stå tomma — eftersom detta på sikt är mer lönsamt — än man hyr ut dem till personer som man inte tycker passar där. Jag är den första att beklaga att man blir tvungen att ta till tvångsåtgärder på det här området, men verkligheten är sådan att vi nu inte har något annat val. Det tror jag nog att herr Strömberg vet också, men folkpartiet har ju frivilligt försatt sig i en situation där det av andra intressen i regeringen, som är starkare än folkpartiet, blivit förhindrat att följa sitt sociala samvete. Därför tvingas folkpartiet också att avstå från att på detta område vidta de åtgärder som både det partiet — det är jag övertygad om — och vi vet måste till.
Herr talman! Det är sant att man har förändrat belåningen när det gäller bostadsrätter till viss del. Men fortfarande gäller dock att man måste betala höga insatser — kanske upp till 100 000 kr. i insats för en lägenhet. 80 000 kr. är ett ganska vanligt belopp, och i går hörde jag talas om en insats på 70 000 kr. för en tvåa. Det är ju inte småpotatis precis! Däremot är den försöksverksamhet med nya förvaltningsformer som bedrivs i Hallunda i Botkyrka kommun intressant, eftersom den bedrivs inom de kommunala och allmännyttiga bostadsföretagens ram. Där har man försökt överlåta ansvaret till hyresgästerna för förvaltningen av både den inre och den yttre miljön. Eftersom detta ligger inom det kooperativa och allmännyttiga bostadsföretagets ansvarsområde låter man hyresgäster —- i fall de så vill — förvärva bostadsrätter inom HSB till en mycket låg insats. Det är en helt överkomlig summa — ungefär 1 200 kr. betalas Nr 101 i insats för en trea, och till den insatsen kan man då också låna från Torsdagen den HSB. Därmed kommer hela frågan i en annan dager, men för de flesta 31 mars 1977 människor är det ändå fråga om mycket stora summor som de måste I betala ut för att kunna få en insatslägenhet. Anslag till bostads Jag skulle vilja fråga herr Strömberg, om han kan svara på frågan byggande, m.m. hur man skall förverkliga boinflytandet för dem som inte har någon möjlighet att få bostadsrätt. Vilka möjligheter har vanliga hyresgäster, som bor med hyresrätt, att få ett inflytande? Det kan hända att herr Strömberg tänker på att Hyresgästföreningen är förhandlingspartner och kan förverkliga ett inflytande indirekt, men då vill jag upplysa herr Strömberg om att det bara är 10-15 26 av budgeten som hyresgästerna kan förhandla om därför att 70 26 av budgeten består av kapitalkostnader. Det finns alltså bara ett synnerligen litet utrymme för hyresgästerna att den vägen utöva något som helst inflytande. Sedan kan man också — som en infallsvinkel för herr Strömberg, kanske — tänka på möjligheten att få förbättringar av bostadsmiljön genom bostadsförbättringsbidraget, men som jag sade tidigare är det en struntsumma, 35 milj.kr., som satsas till förbättring av bostadsmiljöer. Det slår också helt fel, eftersom de kommuner som allra mest skulle behöva bidraget inte kan få det, då de inte har råd att ansöka om det på grund av att de måste ställa upp med hälften av bidragsdelen för att över huvud taget få något bidrag. — Det är således mycket dåligt beställt när det gäller inflytandegraden för vanliga hyresgäster.